Herr talman! Jag tackar justitieministern för kompletteringen av svaret. Efter denna kan jag känna mig mera nöjd än med själva svaret. Det är många olika åtgärder som här kan behöva vidtagas, och det finns naturligtvis anledning att se vad pågående utredning kan ge. Jag vill peka på en sak som kan ha betydelse för att skydda internerna mot våld. När lagen om kriminalvård i anstalt antogs, var man i riksdagen oenig om förutsättningarna för intagna att få arbeta i enrum. En minoritet hävdade att huvudregeln skulle vara att den intagne som begärde att få arbeta i enrum skulle få göra det, om inte särskilda skäl talade emot. Beslutet blev tyvärr det motsatta, nämligen att vederbörande får arbeta i enrum endast om beaktansvärda skäl talar härför. Jag skulle vilja hemställa till justitieministern att överväga den frågan i samband med en eventuell utvärdering av hela reformen.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat mig om jag anser att uttrycket ”tattare” bör borttagas ur behandlingsjournaler inom kriminalvården.

Herr talman! Beteckningen tattare har verkligen en massivt negativ prägel. Såväl i skönlitteratur som i mera vetenskapliga arbeten har tattarna tillskrivits en mängd dåliga egenskaper. Alltifrån f. d. docenten i fysisk antropologi vid Uppsala universitet Bertil Lundmans lilla skrift Nutidens människoraser till ett annat verk från 1942, Tattarplågan av Carl Martin Bergstrand, frammanar den s.k. vetenskapliga forskningen en mörk bild av tattarna. Något försök till förklaring och förståelse för tattarnas levnadsmönster hittar man inte. Det gäller att med olika medel bekämpa denna grupp av människor. När man läser dessa verk blir man olustig. De för tankarna tillbaka till den politiska situation som rådde i Europa i början på 1940-talet, då judar och slaver betraktades såsom paria inom det tusenåriga rikets sfärer. Etiketten tattare är ett skällsord som fortfarande i slutet på 1970 talet finns kvar i behandlingsakter inom bl.a. den svenska kriminalvårdsstyrelsen. Det är vår plikt att göra allt för att den diskriminering som denna grupp är utsatt för skall försvinna. Därför skall man helt mönstra ut den både missvisande och för många kränkande benämningen tattare. Att använda begreppet tattare i en personakt innebär i högsta grad en subjektiv information, som dessutom måste påverka en eventuell läsare negativt. Att denna relikt från det agrara klassamhällets dagar fortfarande lever kvar inom kriminalvården är både häpnadsväckande och skrämmande. Därför har jag frågat justitieministern om han anser att uttrycket tattare bör borttagas ur behandlingsjournaler. Justitieministern säger i sitt svar att han är ense med mig om att det är olämpligt att använda benämningen tattare. Där stannar justitieministern i sitt svar. När det sedan gäller frågan om att borttaga denna benämning ur äldre behandlingsjournaler hänvisar justitieministern till bestämmelser i olika författningar, bl.a. tryckfrihetsförordningen, där man, som justitieministern säger, ”kan härleda den grundsatsen att en allmän handling inte får ändras i andra fall än då det är fråga om rättelse av uppenbar felskrivning.

Såvitt jag kan förstå är kriminalvårdsstyrelsens behandlingsjournaler inte allmänna handlingar. Jag skulle vilja att justitieministern litet mer förklarar sig, när han för över resonemanget på att kriminalvårdsstyrelsens behandlingsjournaler är allmänna handlingar. Ett besked vore av värde. Sedan kan man ifrågasätta det praktiska värdet av att behålla tattarstämpeln i behandlingsjournaler, när hela frågan bygger på en myt. Det måste vara till föga nytta. En sådan här officiell diskriminering saknar aktuellt underlag. Om tveksamhet skulle föreligga kanske kriminalvårdsstyrelsen kunde bekosta en grundkurs i genetik och social målsättning. Det finns en FN-stadga som vi har skrivit under och som tar upp olika folkgruppers problem. Jag har själv varit med på Interparlamentariska unionens sammankomster. Jag har tillhört gruppen för rasdiskriminering och tortyr. Där har vi hävdat någonting helt annat än vad som förefinns i kriminalvårdsstyrelsens behandlingsjournaler. Självfallet är jag inte nöjd med detta svar. Fortfarande finns tattarstämpeln kvar i gamla journaler. Enligt vad jag erfarit genom riksdagens upplysningstjänst förekommer emellertid bland experter på detta område även åsikten att det under bestämda förutsättningar är möjligt att få till stånd en ändring i en behandlingsjournal. Det har således hävdats att allmän domstol på talan av den journalen rör skulle kunna förelägga den som är ansvarig för journalens förande att ändra eller ta bort exempelvis nedsättande eller diskriminerande uttryck. Förutsättningen härför skulle vara att det sätt på vilket journalen förts strider mot givna anvisningar om hur den borde ha förts. Vi kan då jämföra detta med den nya bestämmelse som jag har redogjort för i interpellationen och som justitieministern har återgivit i svaret: ” När ett omdöme avges, skall de skäl varpå omdömet grundas alltid anges och uttryck som är diskriminerande får inte användas.” Det finns alltså skäl för att också ta bort diskriminerande uttryck ur gamla journaler. Jag vore tacksam om jJustitieministern ville förklara sambandet mellan allmänna handlingar och de behandlingsjournaler som kriminalvårdsstyrelsen för. Är journalerna allmänna handlingar, eftersom justitieministern förde samman de här båda begreppen?

Herr talman! Behandlingsjournalerna på kriminalvårdsanstalterna är allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen. Detta betyder inte att de är offentliga. Av sekretesslagen följer att behandlingsjournalerna Nr 73 är sekreta. De får inte utlämnas till obehöriga, men det betar inte hand Torsdagen den lingen egenskapen av att vara en allmän handling i tryckfrihetsförord 17 februari 1977 ningens mening. Därför får man inte ändra i en sådan handling, om — det inte är uppenbara felskrivningar. Men jag vill ytterligare påpeka att - Om borttagande av hemlighållas skall den enligt sekretesslagen. benämningen Man kan tänka sig att gallra ut handlingar där uttrycket tattare fö — ”tattare” i äldre rekommer. Men i regel — så gott som alltid — innehåller handlingarna = behandlingsjournaandra upplysningar som har legat till grund för beslut som är fattade, = ler inom kriminaloch det följer av tryckfrihetsförordningen att man inte får förstöra sådana vården handlingar. De skall utgallras enligt vanliga regler, när de inte längre är aktuella, och det sker även beträffande sådana handlingar som behandlingsjournaler. Till slut vill jag framhålla att kriminalvårdsstyrelsens anvisningar utfärdades den 30 mars 1976. Efter denna tidpunkt är det alldeles klart att det inte får förekomma diskriminerande uttryck. Jag nämnde också i interpellationssvaret att om det blir fråga om att beskriva eller återge innehållet i äldre handlingar, skall man enligt min mening undvika att ta med just uttrycket tattare. Däremot får man beskriva vilka andra uppgifter som förekommer i handlingarna.
Herr talman! Journalerna är allmänna handlingar men de är inte offentliga, säger justitieministern. Jag har tagit upp den här frågan från den utgångspunkten att en grupp interner hade begärt att man ur gamla behandlingsjournaler skulle ta bort beteckningen tattare. Jag ifrågasätter starkt vad det har för betydelse från utredningssynpunkt eller annan synpunkt, om man tar bort den beteckningen. Jag har också frågat i interpellationen — det fick jag inget svar på - om det finns möjligheter att korsa över uttrycket i fråga, varefter överstrykningen förses med datum och signatur av vederbörande tjänsteman. Det lär finnas sådana möjligheter, och det vore ett sätt att komma till rätta med frågan. Men jag har svårt att förstå varför man i gamla behandlingsjournaler fortfarande skall behöva behålla sådana mycket nedsättande omdömen som tattare — man må sedan rida hur mycket man vill på tryckfrihetsförordningen. Jag vill till slut, herr talman, i kammarens protokoll läsa in något som sociologen Adam Heymowski har sagt. I sin doktorsavhandling Swedish Travellers and their Ancestry från år 1969 analyserar han ett genealogiskt material där han utgår från en grupp på 30 individer vilka av olika auktoriteter utpekas som typiska tattare. Han kartlägger olika släktband ända tillbaka till början av 1700-talet, och hans resultat tar definitivt död på myten om tattare som en etnisk grupp. Zigenarinslaget är obetydligt; en stor del av urvalet visar sig i rakt nedstigande led härstamma från svenska bondefamiljer utan något som helst främmande inslag. Heymowski visar klart att begreppet tattare var 101 ken har någon genetisk eller någon etnisk förankring. Det är i stället fråga om ett socialt och sociologiskt fenomen. Benämningen tattare har alltid inneburit en social nedklassning och av gemene man förknippats med ett levnadsmönster, präglat av vagabondering och kriminalitet. Vad man här har gjort sig skyldig till är en av de vanligaste sammanblandningarna av orsak och verkan när det gäller frågan om arv och miljö. Heymowski visar att personer som sysslade med föraktade och nedvärderade yrken som bödlar, kastrerare, kringvandrande lumpoch skrothandlare m.fl. fick stämpeln på sig. Dessa människor utgjorde alltså en socialt lågtstående gruppering i samhället — till största delen ett resultat av en effektiv utstötningsmekanism. Det gamla bondesamhällets morallagar var definitiva och obarmhärtiga: en gång tjuv alltid tjuv. Den som en gång blev utesluten ur den sociala gemenskapen hade ofta inget annat val än att associera sig med de i samhällshierarkin lägst stående individerna och för sin försörjning ta upp ett föraktat yrke. Men det föraktet inte bara fanns, det finns där än i dag! Tattarna utgjorde ett isolat som man inte visste mycket om. Detsamma tycks gälla i dag. Okunnighet föder ett visst mått av skräck — det är en gammal psykologisk sanning. I en mängd legendomspunna, skräckblandade folklivsskildringar tillskrivs tattarna på en gång en mängd nedvärderande och samtidigt smått övernaturliga och magiska egenskaper. Herr talman! Jag har med min interpellation försökt att från justitieministern få en mera positiv syn på möjligheten att mönstra ut detta ord ur gamla handlingar, eller att korsa över det och låta vederbörande tjänsteman med sin signatur bekräfta åtgärden. Jag tror att benämningen tattare, som fortfarande finns i gamla behandlingsjournaler, har mycket ringa värde eller inget värde alls, eftersom det handlar om en myt som skapats av människor som är okunniga om vederbörandes ursprung. Det är beklagligt att vi i Sverige fortfarande skall leva kvar i en mytbildning som har uppstått under många århundraden. Det är på tiden att detta ord mönstras ut. Jag tror, herr talman, att jag med säkerhet kan lova att denna fråga kommer upp i riksdagen i form av en motion. Jag har mött stort intresse för den från olika partier, och jag återkommer alltså när nu inte justitieministern vill medverka till att frågan löses.

Herr talman! För att herr Andersson i Örebro inte skall missuppfatta mitt svar vill jag understryka att begreppet allmänna handlingar är en sak och sekretessbelagda handlingar en annan. Allmänna handlingar är sådana som har legat till grund för beslut av eller åtgärder från myndighet. Det är ett rättssäkerhetsintresse att de handlingarna finns kvar, så att man kan kontrollera vad myndigheterna har haft som grund för sitt beslut. Men det är en mångfald olika allmänna handlingar som är sekre tessbelagda och som alltså inte får lämnas ut till obehöriga. Och dit hör — Nr 73 bl.a. behandlingsjournaler. Torsdagen den Jag är helt ense med herr Andersson om det olämpliga i att använda 17 februari 1977 uttrycket tattare. Och jag är också ense med honom om, att för den händelse uttrycket förekommer får det inte läggas till grund för något — Om åtgärder för att
Herr talman!

Men riksdagen har ju möjligheter att ta upp frågan på nytt, och den kommer också att tas upp motionsvägen.

Herr talman! Herr Jan Bergqvist i Göteborg har frågat handelsministern dels om regeringen är beredd att stoppa utflaggning av M/S Björn Ragne, dels vad regeringen ämnar göra för att i övrigt hindra att svenska fartyg förs över till bekvämlighetsflagg, dels ock om regeringen går med på kravet från de ombordanställdas organisationer att tillsätta en branschutredning för sjöfarten. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara interpellationen. Inom regeringskansliet övervägs f.n. olika åtgärder för den svenska sjöfartsnäringen. Regeringen avser att lägga fram förslag i frågan i vår. I detta sammanhang kommer bl.a. att redovisas regeringens ställningstaganden till flaggutredningens betänkande Sjöfart och flagg och till frågan om en särskild branschutredning för sjöfartsnäringen. Frågan om att överföra M/S Björn Ragne till utländsk flagg har underställts regeringens prövning och bereds f.n. inom regeringskansliet. Jag är därför inte beredd att uttala mig i denna fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. När jag lyssnade till interpellationssvaret kom jag att tänka på vad Kolingen sade när han på en restaurang blev serverad en minimal smörklick: ”Mycket smör har jag sett i min dag men sällan så litet.” Jag får säga något liknande om detta interpellationssvar. Mycket information har jag fått av statsråd under min tid i riksdagen men sällan så litet. Det bådar inte gott för svensk sjöfart att kommunikationsministern är barskrapad på besked. Allt övervägs, och ingenting kan sägas. Jag har vänt mig till riksdagens upplysningstjänst för att ändå få vissa uppgifter. Upplysningstjänsten vet berätta att man i kommunikationsdepartementet undersöker om 1939 års lag är för gammal för att tillämpas i fallet ”Björn Ragne”. Det verkar egendomligt, eftersom kommerskollegium tillämpar den här lagen ett par gånger i veckan. Regeringen skulle alltså inte veta om lagen är föråldrad eller ej, men kommerskollegium använder den för fullt och har använt den även efter det att ärendet ”Björn Ragne” har förts över till regeringen. Herr Turesson hukar sig i de lagtekniska snåren, men en kommunikationsminister måste också kunna ge besked. Även om herr Turesson snärjt in sig aldrig så mycket i den juridiska snårskogen, måste han kunna ha en uppfattning i principfrågan: Är det rimligt med utflaggning när syftet är att komma bort från det sociala ansvaret för de ombordanställda? Även om man väcker en kommunikationsminister mitt i natten, bör han kunna ge svar på en sådan fråga. Bekvämlighetsflagg är en dolkstöt i ryggen på allt vad sjöfackligt arbete heter. Här har sjöfolket i uppoffrande fackligt arbete kämpat sig till bättre villkor. Och så kan decennier av solidariskt arbete förspillas genom flaggflykt. Att öppna slussarna för bekvämlighetsflagg är att ge redarna ett ständigt överläge vid förhandlingarna. Varje krav som sjöfolket för fram kan redarna avfärda med att säga: Släpper ni inte det kravet flaggar vi ut. Sjöfolket är ju inte någon privilegierad grupp i samhället. Tvärtom har sjöfolket alltid släpat efter dem som jobbar i land. Det gäller löner, sociala förmåner, möjligheter att utnyttja samhällets service och mycket annat. Under de senaste tio åren har sjöfolket genom fackligt och politiskt arbete röjt undan många orättvisor och hämtat upp en del av eftersläpningen — detta har f. ö. skett under en period då redarna gjort mycket stora vinster. Men nu står sjöfolket inför hotet att förlora vad det i solidaritet har kämpat sig till. Återigen riskerar sjöfolket att bli en av de mest underprivilegierade grupperna i det svenska samhället. Herr Turesson har i högtidstal förklarat att han studerar sjöfartsfrågorna intensivt. Har de studierna gett herr Turesson kunskap om vad som händer med de anställdas sociala rättigheter när ett fartyg flaggas ut, exempelvis till Liberia? Vad händer med uppsägningsskyddet? Hur blir det med sjukersättningen? Får de anställda sjömanspension? Får de ATP förmåner? Får de ersättning vid haveri och vid krigsskada? Hur blir det med förhandlingsrätten? Vad händer med det skydd som finns i den — Nr 73 svenska sjömanslagen? Hur går det med den reglerade arbetstiden och Torsdagen den övertidsersättningen? Får man någon anställningstrygghet? Jag begär inte 17 februari 1977 att kommunikationsministern tar upp alla delfrågorna och kommenterar « dem, men jag är tacksam om jag får svar på den sammanfattande frågan: — Om åtgärder för att Vet kommunikationsministern vad som händer med de anställdas sociala — hindra att svenska rättigheter, om han och regeringen säger ja till bekvämlighetsflagg? fartyg förs över till Liberia betecknas ibland som mönsterlandet bland länder som erbjuder — bekvämlighetsflagg, bekvämlighetsflagg. Därför kan det vara värt att något se på vad som om.m. gäller för den Liberiaflaggade sjöfarten. Säkerhetsbestämmelserna är undermåliga. Kontrollen av att de regler som finns efterlevs är om möjligt ännu sämre. Men i enstaka fall slumpar det sig så att den liberianska lagen tillämpas. Då får man konstatera att den i mångt och mycket är en ren skyddslag för redarintressena medan de ombordanställda kan råka illa ut. Visst finns det en bestämmelse om att bemanningen skall vara tillräcklig för att skydda liv och säkerhet. Och visst straffas den felande om ett fartyg förliser och många omkommer på grund av bristande bemanning. Men vad är straffet? Jo, straffet är begränsat till böter på högst 100 dollar, alltså högst 450 kr. Detta är naturligtvis en summa som inte betyder någonting i sammanhanget när man kanske rör sig med superskepp på 250 000 ton. Det är att upprätthålla ett sken av lag och ordning. Skulle däremot en sjöman försumma sina plikter ombord, kan han i vissa fall bötfällas upp till 2000 dollar eller få fängelse i fem år. Redarens ansvar är begränsat när det gäller oljekatastrofer, sjöolyckor, yrkesskador och dödsfall ombord. Men bekymrar det inte herr Turesson något att en svensk medborgare på Liberiaflaggat fartyg enligt liberiansk lag kan dömas till döden? Enligt Liberias sjölag kan en sjöman avskedas om han grälar. Strejk som beslutas genom öppen omröstning på fackligt möte är olaglig. Vittnesbörden om de negativa sidorna av bekvämlighetsflagg är många. Vi finner den i en dyster olycksstatistik, i många internationella och även svenska utredningar och i många enskilda sjömäns bittra personliga upplevelser. Jag skall inte kritisera kommunikatiohsministern för att han i dag inte exakt vill redovisa hur han ställer sig till flaggutredningens olika förslag. Det får vi tillfälle att diskutera när propositionen kommer. Men när det gäller branschutredning får herr Turesson ursäkta. Jag tycker att det är dåligt att kommunikationsministern ännu inte har skaffat sig en uppfattning om vi skall ha en sådan utredning eller inte. Den frågan har ju varit på tapeten länge nu. För att vi inte skall förlora tid bör både direktiven och sammansättningen vara klara när propositionen presenteras. Herr Turesson startade energiskt och ambitiöst som sjöfartsminister i höstas. Han lovade att prioritera sjöfartsfrågorna i sitt arbete och han sade, att ett trepartsråd med redare, anställda och regering gemensamt 105 skulle diskutera åtgärder för sjöfarten. Men hur har det gått med de goda föresatserna? Hur ofta har herr Turesson sammankallat trepartsrådet? Hur många gånger har herr Turesson tagit initiativ för att rådpläga med de ombordanställdas organisationer?

Herr talman! Jag önskar herr Turesson lycka till med ett sådant program.

Herr talman! Beträffande bekvämlighetsregistrering av fartyg har det väl tidigare i vårt land och även här i riksdagen varit en enhällig uppfattning att det var något som man borde fördöma och motarbeta. Anledningarna härtill har klart framgått av herr Jan Bergqvists beskrivning.

Säkerhetsbestämmelserna är ju en viktig faktor. Men säkerhetskraven på bekvämlighetsregistrerade fartyg är långt ifrån vad vi som traditionell sjöfartsnation annars brukar betrakta som nödvändigheter i detta sammanhang. Även om man i en del av de länder som upplåter sin flagga för ifrågavarande form av registrering på papperet har någon form av lag och någon form av inspektion, så är deras institutioner i sådant skick att de inte kan. utföra något rejält arbete eller någon rejäl bevakningsuppgift. Jag besökte ett större varv för en tid sedan. Där hade man fått en stor order. Det gällde en serie på ett tiotal fartyg för amerikanska beställare. Men samtliga fartyg skulle sättas under Liberiaflagg. Jag frågade varför. Svaret var givet. Det var onödigt att jag frågade. Jag visste det på förhand. Anledningen var att de bestämmelser som man i Förenta staterna tillämpar skulle ha inneburit sådana merkostnader för redaren där att han föredrog att i stället registrera under Liberiaflagg, och därför fick fartygen den flaggan i stället för den amerikanska i aktern när de levererades. Detta är inte en fråga enbart om pengar och ekonomi. Det gäller människors säkerhet till liv och lem. Och vad gäller det mer? Vi talar ofta så varmt om miljön och bevarande av havens renhet, och vi antar konventioner mot oljeutsläpp m.m. Detta är riktigt i och för sig. Men hur är det med de länder som har undertecknat konventionerna? Finns det något organ som kontrollerar att alla nationer följer upp vad de kan ha gått med på? Svaret är klart. Den statistik som finns ger vid handen att åsidosättande av säkerhetsföreskrifter och andra omständigheter på bekvämlighetsregistrerade fartyg medverkar till ett stort antal olyckor. Jag sade i början av mitt anförande att vi har haft enighet här i Sverige, även i riksdagen, om ställningstaganden till bekvämlighetsflagg. Men jag har en känsla av att den inställningen börjar ändras. Det är inte några klara verba från regeringens sida när redare kommer och vill ”flagga ut”, som det heter på fackspråket. En av de statliga instanser som brukar yttra sig över sådana frågor har tagit ett politiskt beslut, enligt vilket man vill acceptera utflaggning. Det är oroande, mycket oroande. Herr Turesson har i dag till herr Jan Bergqvist lämnat ett svar som inte sade så mycket. Men jag tycker ändå att denna tystnad från regeringen, liksom regeringens overksamhet, är mycket beklaglig, eftersom det besked på de här frågorna som vi trott att regeringen skulle lämna, nämligen ett blankt nej, har uteblivit. Debatter om utflaggning har sedan i höstas accentuerats och intensifierats. Redareföreningens organ var tidigare emot bekvämlighetsflaggningen, men numera har redarna i varje nummer av den tidning som ges ut börjat att mer och mer stryka representanterna för dessa intressen medhårs. Man säger att bekvämlighetsflaggning nog bör tillåtas i Sverige och att åtminstone vart tredje fartyg skulle kunna flaggas ut; då skulle vi klara att låta de andra två gå under svensk flagg. Herr Turesson sade tidigare i dag i ett interpellationssvar — jag lade det särskilt på minnet — att det behövdes ett regimskifte för att det skulle bli fart på det här. Men år 1974 anförde finansutskottet i ett betänkande över en motion från mig och Jan Bergqvist följande beträffande bekvämlighetsregistrering: ”Utskottet betraktar med oro de problem som detta kan medföra för den internationella sjöfarten i form av bl.a. sämre socialt skydd för de ombordanställda samt minskad sjösäkerhet. För enskilda nationer tillkommer problem av typen minskade skatteinkomster, färre arbetstillfällen o. d. Utskottet finner det angeläget att Sverige i det mellanstatliga samarbetet aktivt och kraftfullt fortsätter sitt arbete på att uppnå lösningar på de här berörda frågorna.” Jag hoppas att herr Turesson är villig att ställa sig bakom detta ställningstagande av riksdagen även nu.
Herr talman! Herr Jan Bergqvist borde väl under sina åtta år i riksdagen ha hunnit lära sig att man inte rimligen kan begära att få svar på en fråga i ett ärende innan detta ärende är slutbehandlat. Det är en, som jag tycker, mycket klok praxis, vilken rader av statsråd i de föregående regeringarna har tillämpat i åratal. Hade herr Bergqvist varit lika flitigt närvarande i kammaren som jag brukar vara skulle herr Bergqvist säkerligen också ha lärt sig detta. Jag skall inte starta någon stor debatt i dag, utan vi får återkomma när propositionen i frågan föreligger. Jag kan dock inte underlåta att fråga var herr Bergqvist har fått det där talet om den juridiska snårskogen ifrån. Meddelandet från riksdagens upplysningstjänst till herr Bergqvist om att departementet inte vet huruvida 1939 års lag är ”för gammal”, som herr Bergqvist uttryckte sig, får stå helt för upplysningstjänstens egen räkning. Jag skall ge ett besked, herrar Bergqvist och Rosqvist, när vi i departementet blivit klara med behandlingen av ärendet och regeringen har beslutat på grundval av den föredragning som jag då kommer att göra. Det kommer inte att dröja länge, men innan den beredningen är utförd är det självklart att jag inte är beredd att lämna några förhandssvar här.

Herr talman! Det är klart att om regeringen inte är färdig med sitt ställningstagande kan jag inte få detta obefintliga ställningstagande redovisat i riksdagen. På den punkten är vi helt överens. Däremot har jag naturligtvis min fulla rätt att kritisera regeringen därför att ställningstagandet dröjer. Jag har också rätt att kritisera regeringen, om den inte kan göra allmänna uttalanden som jag tycker det vore självklart för en svensk regering att kunna göra när det gäller sjöfartspolitiken. Om det framställs en interpellation i riksdagen kan herr kommunikationsministern redovisa att han i vissa saker inte blivit klar med sitt ställningstagande, men herr Turesson kan ju inte bara visa upp ett blankt papper i alla frågor i sjöfartspolitiken! Herr Turesson har ju på redarmiddagar redovisat sin allmänna grundsyn när det gäller en del viktiga aspekter på just de här speciella frågorna. Beträffande det juridiska frågetecknet hänvisar jag till en PM från riksdagens upplysningstjänst, daterad den 9 februari. Där sägs det angående 1939 års lag: ”Förordnandet består visserligen alltjämt och lagen har vid ett flertal tillfällen tillämpats av kommerskollegium, men vad som diskuteras inom departementet är huruvida lagen skall tillämpas så pass lång tid efter det att krigsförhållandet upphört, om lagen m. a. o. skall anses vara obsolet.” Detta är den upplysning jag har fått. Herr Turesson själv har inte lämnat några som helst uppgifter i saken. Jag ställde ytterligare några frågor i mitt anförande som jag tycker att man kan ta ställning till, även om man inte är klar med propositionen och även om man inte har fattat formellt beslut i Björn Ragne-fallet. Den första frågan var: Är det rimligt med utflaggning när syftet är att komma bort från det sociala ansvaret för de ombordanställda? Jag frågade också: Vet kommunikationsministern vad som händer med de anställdas sociala rättigheter, om han och regeringen säger jag till bekvämlighetsflagg? Vidare undrade jag, om kommunikationsministern möjligen var bekymrad över att dödsstraff kan utmätas för folk som jobbar på Liberiaflaggade fartyg. Jag frågade konkret: Hur ofta har herr Turesson sammankallat tre partsrådet? Det kan väl ändå inte vara svårt för kommunikationsministern — Nr 73 att hålla reda på det antal gånger som trepartsrådet har haft sammanträde; förmodligen är det inget astronomiskt tal. Jag frågade vidare: Hur många gånger har herr Turesson tagit initiativ = för att rådpläga med de ombordanställdas organisationer? Det finns Om åtgärder för att många frågor i det här sammanhanget där en kommunikationsminister — hindra att svenska Herr talman! Självfallet har herr Jan Bergqvist inte bara rätt att kritisera; det är närmast hans skyldighet som oppositionspolitiker att kritisera regeringen, och det har jag inte den minsta avsikt att förmena honom. Men eftersom den sjöfartspolitiska proposition som skall lämnas till riksdagen i nästa månad kommer att innehålla ställningstaganden till en rad aktuella och relevanta sjöfartspolitiska frågor, får vi tillfälle att diskutera dem då. Jag tycker att det är mera meningsfullt att göra det vid det tillfället än nu. Jag skall gärna svara på åtminstone några av de frågor herr Bergqvist ställde, jag hann inte anteckna alla åtta. Det är självklart att jag inte tycker att det är rimligt med utflaggning när syftet är att komma bort från sociala förpliktelser. Den ståndpunkten har ju utredningen enhälligt samlats kring, och jag har ingen anledning att uttala någon annan mening. Det är lika självklart att jag inte tycker att det är tillfredsställande att dödsstraff kan utdömas för förseelser ombord på ett fartyg som går under viss flagg — självklart av den anledningen att vi i den här riksdagen är helt ense om att dödsstraff inte skall förekomma i världen. Herr Bergqvist frågade hur ofta ”trepartsrådet” — det är en beteckning som herr Bergqvist själv har hittat på — har varit samlat. Läget var det att jag i höstas hade samtal dels med de ombordanställdas organisationer, dels med representanter för rederinäringen. Under de samtalen, som fördes i en positiv och konstruktiv anda, frågade jag om de var beredda att medverka i diskussioner mellan alla tre parterna — departementet, de ombordanställda och rederinäringens representanter — när vi hade fått upp stommen till de sjöfartspolitiska linjer som skall ingå i den proposition jag nyss talade om. Man var positiv till detta, och sådana resonemang mellan de tre parterna skall äga rum när vi inom departementet har kommit så långt i förberedelserna att det blir meningsfullt.

Sedan frågade herr Bergqvist hur många gånger jag haft samråd med de ombordanställda. Det är mycket enkelt att svara på: två gånger.

Herr talman! Nu börjar herr Turesson äntligen diskutera sakfrågorna. Jag hälsar med tillfredsställelse att han då ger ett direkt nejsvar på frågan om det är rimligt med utflaggning när syftet är att komma bort från det sociala ansvaret för de ombordanställda. Då kan man dra vissa slutsatser om vad som kommer att hända i fallet Björn Ragne, eftersom redaren har förklarat att avsikten är att komma bort från sociala kostnader för ombordanställda. Vidare talade herr Turesson om att han även i övrigt var kritisk till vissa företeelser när det gällde Liberiaflaggade fartyg. Däremot har han ännu inte svarat på min fråga om han vet vad som händer med de sociala rättigheterna ifall han och regeringen säger ja till bekvämlighetsflagg. Men jag utgår ifrån att den frågan nu är ointressant efter herr Turessons svar på den allmänna principfrågan. Jag frågade också hur många gånger herr Turesson hade tagit initiativet till särskilda överläggningar med de fackliga organisationerna. Jag fick inget svar på detta; och det kanske inte finns något svar att lämna på den punkten. Jag vill slå fast att det nu är regeringens ansvar om Björn Ragne flaggas ut eller inte. Regeringen har en möjlighet att välja det ena eller det andra, och med det uttalande som kommunikationsministern gjort i principfrågan borde det faktiska beslutet vara ganska självklart.

Herr talman! Herr Lidgard har i en interpellation till statsministern ställt frågan om han är villig att medverka till att vårt land tar initiativet till en kampanj mot dödsstraffet som är avsedd att få internationell räckvidd. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Eftersom herr Lidgard inte har kunnat närvara i kammaren i dag ber jag att få lämna svaret vid en senare tidpunkt, då herr Lidgard har möjlighet att vara närvarande.

Herr talman! Herr Gahrton har frågat mig om jag anser det vara förenligt med svensk syn på religionsfrihet att svensk representation utomlands vägrar borgerlig vigsel för personer enbart på grund av deras olika religiösa åskådning. Regeringen kan bemyndiga innehavare av diplomatisk tjänst utomlands att förrätta vigsel enligt svensk lag. Sådana vigselbemyndigandeén har meddelats ett stort antal svenska ambassader. En förutsättning är dock att värdlandet inte har någon erinran mot att ambassaden förrättar vigslar. Detta följer av den allmänna folkrättsliga principen att en ambassad i sin verksamhet skall iaktta värdlandets lagar. Beskickningschefen i Tel Aviv har av regeringen bemyndigats förrätta vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och utländsk medborgare. I det senare fallet gäller dock bemyndigandet 'endast under förutsättning att ingendera kontrahenten är judisk trosbekännare. Denna inskränkning sammanhänger med de bestämmelser om äktenskaps ingående som gäller enligt israelisk rätt. Enligt dessa bestämmelser måste vigsel mellan två judiska trosbekännare i Israel förrättas enligt judisk lag. Vigsel mellan två personer, av vilka endast den ene är judisk trosbekännare, får över huvud taget inte förrättas i Israel.

Herr talman! Det hävdas ofta att Israel är ett land med jämlika rättigheter för alla medborgare. Detta är en sanning med betydande modifikation. Israel är ett land där människors etniska bakgrund är livsavgörande, där den är markerad i identitetshandlingar, avgör möjligheter att t.ex. bli delägare i mark, medlem i kibbutz, få tillgång till vissa högre tjänster och mycket annat. I Israel finns ingenting av de försök till social integration som t.ex. Sverige efter förmåga har som ambition. Tvärtom skiljs judar, muslimer, kristna och andra grupper medvetet från varandra med legala och politiska medel. Det är, vilket med önskvärd tydlighet framgår av frågesvaret, t.ex. omöjligt för en jude och en muslim att gifta sig med varandra i Israel. Bostadsområden byggs medvetet och planerat för segregation och inte för integration. Listan på exempel kunde göras oändligt lång. Frågan är då: Vilken syn har Sverige på den israeliska segregationspolitiken? Fru Söder uttrycker tyvärr ingen åsikt om den saken i sitt svar. Traditionellt brukar Sverige hårt kritisera segregation i andra länder. Men i fråga om Israel tycks en annan politik gälla; det avslöjas flagrant av fallet med den svenska kvinnan som på grund av judisk börd för vägrades vigselrätt av svenska ambassaden i Tel Aviv. Nu hänvisar fru Söder till ”den allmänna folkrättsliga principen att en ambassad i sin verksamhet skall iaktta värdlandets lagar”. Detta kan i och för sig verka rimligt. Ändå är Sverige inte berett att till fullo agera enligt detta uttalandes andemening. Det finns gränser för vår beredskap att underordna oss utländska regler. Därför heter det t.ex. i propositionen 1973:158: ” Av hänsyn till svensk ordre public upptas i förslaget vissa äktenskapshinder som alltid skall respekteras, oavsett vad den eljest tillämpliga lagen föreskriver.” Det gäller t.ex. minimiålder för äktenskap och förbud mot tvegifte. Jag har inget att invända mot detta i sak. Men jag vill fråga fru Söder om hon är medveten om att detta innebär att Sverige därmed klart har utsagt att man inte tänker anpassa sig till grundläggande inslag i 17 muslimska länders äktenskapslag. Det är också mot den bakgrunden som Sveriges underkastelse under vad jag i klartext vill kalla för rasism i israelisk äktenskapslag blir verkligt anmärkningsvärd. Jag vill ändå be fru Söder om en åsiktsyttring: Tycker fru Söder verkligen att det är rimligt att utländska regler skall tvinga svenska myndigheter att diskriminera svenska medborgare på grund av deras etniska eller religiösa bakgrund?

Herr talman! De regler som vi har att följa när det gäller vår verksamhet på utlandsmyndigheterna står i överensstämmelse med den Wienkonvention, som är allmänt omfattad av de däri ingående länderna. Den ger vid handen att man i det här fallet, som gäller vigselbemyndigande, har att följa värdlandets lagar. Det är beklagligt att det kan få följder av detta slag, men vi har den principen att vi bör följa värdlandets lagar på samma sätt som vi förutsätter att ambassader här i vårt land följer våra lagar. Det är också på det sättet att det finns många länder i Västeuropa där vi inte kan få vigselbemyndigande. Ett sådant exempel är Storbritannien; man tycker att det skulle vara naturligt att vi finge vigselbemyndigande där men värdlandets äktenskapslagstiftning medger inte sådant. Det är alltså de folkrättsliga principerna som varit utslagsgivande i det här fallet, och vi kommer också i framtiden att följa dem. Annars skulle den här verksamheten i olika länder som vi slår vakt om — därför att kontakten med främmande länder är mycket viktig såsom den bedrivs genom ambassaderna — vara omöjlig att fullfölja. Det är också så att flera länder som har representation i Israel — länder som är jämförbara med Sverige i olika avseenden — antingen inte alls har bemyndigande att viga eller också har bemyndiganden som är i ännu högre grad begränsade än de svenska bemyndigandena är. Det finns alltså inte i dag möjligheter att ändra på förutsättningarna för svenskt vigselbemyndigande i Israel.

Herr talman! Det förhållandet att andra länder inte har bemyndigande i Israel kan, fru Söder, tänkas bero på att de hellre avstår från det än underkastar sig klart rasistiska bestämmelser. Fru Söder hänvisar igen till internationella konventioner. Men det är ju så, som jag har redovisat genom citat ur propositionen 158 från år 1973, att Sverige har uppsatt vissa definitiva gränser på områden där vi inte tänker underkasta oss främmande länders seder och bruk. Detta gäller åldersgränsen: det går inte att på svenska ambassader i något sammanhang låta människor gifta sig om de är under 15 år — utom i vissa speciella undantagsfall. Och det går undantagslöst aldrig att på en svensk ambassad låta någon gifta sig med mer än en kontrahent. Detta är i och för sig självklarheter, som jag i sak stöder. Men det är ändå litet märkligt att man sätter dessa två bestämda gränser och när det gäller en klart rasistisk bestämmelse inte har satt gränsen, trots att det enligt gällande brottsbalk 16:9 är förbjudet i vårt land att bete sig rasistiskt. Samtidigt låter man svenska myndigheter i utlandet bete sig rasistiskt mot svenska medborgare! Tänk efter fru Söder. Antag att det i sista meningen i frågesvaret hade stått: Vigsel mellan två personer av vilka endast den ene har vit hudfärg får över huvud taget inte förrättas. Skulle fru Söder kunna tänka sig att låta en svensk myndighet administrera en sådan bestämmelse, som innebar att det var förbjudet för människor av olika hudfärg att gifta sig? Jag förutsätter att fru Söder inte skulle tillåta svenska myndigheter att administrera en sådan bestämmelse vare sig mot svenska eller mot utländska medborgare. Jag vill allvarligt uppmana fru Söder att överväga att förändra de här bestämmelserna. Jag skulle vilja hävda: Det är bättre att vi inte har sådan här vigselrätt alls än att vi medverkar till att underkasta oss klart rasistiska bestämmelser.

Herr talman! Fru Marklund har frågat om regeringen avser att i FN eller på annat sätt ta initiativ till att påverka USA att uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet. Regeringen har i olika sammanhang klart uttalat att det internationella samfundet har en skyldighet att bidra till Vietnams återuppbyggnad och att en särskild förpliktelse åvilar dem som främst bidrog till förödelsen i Vietnam. Beträffande Vietnams FN-medlemskap har vi lika klart sagt — bl.a. i FN:s säkerhetsråd — att vi inte kan acceptera att olösta bilaterala problem mellan en av säkerhetsrådets permanenta medlemmar och en stat som ansöker om medlemskap skulle utgöra hinder för medlemskap. Sverige har alltid stött principen om FN:s universalitet. Det är regeringens förhoppning att den nya amerikanska administrationen skall ompröva förbindelserna med Vietnam i sådan riktning att Vietnam ges möjlighet att inta sin legitima plats i FN och att förutsättningar skapas för amerikanskt deltagande i återuppbyggnadsarbetet. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att dessa målsättningar uppfylls.
Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Under ett besök i Vietnam i december tog jag vid olika tillfällen upp frågan, på vilket sätt Sverige i fortsättningen bäst kan bistå Vietnam i återuppbyggnadsarbetet. Påfallande ofta blev svaret att det viktigaste nu är att påverka USA att uppfylla sitt åtagande i Parisavtalet från januari 1973, det avtal där USA förpliktar sig att, som det heter, bidra till läkandet av krigets sår. Denna allmänna deklaration följdes en kort tid senare av en precisering från den amerikanske presidentens sida. Richard Nixon skrev i ett brev till premiärminister Pham Van Dong att USA efter kriget skall bidra till återuppbyggnaden i norra Vietnam utan att ställa politiska villkor. President Nixon preciserade också den amerikanska ståndpunkten beträffande skadeståndet, som angavs till 3,25 miljarder dollar fördelade på en femårsperiod. Summan skulle utgå utan återbetalningsskyldighet, framhöll Nixon. Efter dessa brev har det inte hänt någonting. USA har inte visat några tecken till att gå till handling eller ens till förhandling om skadeståndet. USA har inte ens normaliserat förbindelserna med Socialistiska republiken Vietnam. Mot denna bakgrund noterar jag med tillfredsställelse att regeringen enligt fru Söders svar menar att USA har en särskild förpliktelse att bidra till Vietnams återuppbyggnad. Likaså är det tillfredsställande att regeringen menar att USA bör upphöra att lägga hinder i vägen för Vietnams inträde i Förenta nationerna. Å andra sidan undviker utrikesministern att göra utfästelser om konkreta svenska initiativ för att föra dessa frågor framåt. I svaret hittar jag också en formulering som jag vill ha klarlagd. Där sägs att det är regeringens förhoppning att förutsättningar skapas för amerikanskt deltagande i återuppbyggnadsarbetet. Innebär det att regeringen anser att dessa förutsättningar inte finns i dag? För min del menar jag att förutsättningarna finns, uttalade i Parisavtalet och i de preciseringar som jag har anfört ur Nixons brev till Pham Van Dong. — Jag hoppas alltså att utrikesministern vill klargöra sin syn på detta. Den svenska regeringen har inbjudit den amerikanske vicepresidenten Mondale till besök i Sverige. Utrikesministern har visat att hon inte tvekar att protestera mot andra regeringars politik när hon finner det befogat. Mondale representerar en stat som har förorsakat den vietnamesiska nationen förluster av flera miljoner människoliv och omätliga materiella skador. Det mesta kan naturligvis aldrig gottgöras. Men är Karin Söder beredd att vid Mondales besök protestera mot att USA vägrar gottgöra ens det som kan gottgöras? Makthavarna i USA får lättare att smita undan sina åttaganden i Parisavtalet om de inte ständigt påminns om att den internationella opinionen till förmån för Vietnam är levande och stark. Sverige, som otvivelaktigt — det upplevde jag mycket starkt — åtnjuter en mycket stor goodwill i Vietnam, har därvidlag en viktig uppgift. Den svenska regeringen kan och bör här göra en insats.

Herr talman! Fru Marklund satte ett frågetecken för en formulering i svaret. Jag kan mycket snabbt undanröja det frågetecknet. Vi är helt överens om att förutsättningar i dag finns för USA att delta i återuppbyggnadsarbetet. Vad jag menar i svaret är att förutsättningar av låt oss säga psykologisk och politisk art också skall skapas i USA, så att man verkligen tar steget och bestämmer sig för att återuppbyggnadsarbetet skall sättas i gång med USA:s hjälp. Det är de förutsättningarna som vi hoppas skall skapas. Från vår sida anser vi alltså att de finns redan i dag. Vi tvekar aldrig från regeringen att deklarera våra ståndpunkter, om vi anser att mänskliga rättigheter inte respekteras, oavsett vilken statsman det är fråga om. Det är vår skyldighet att öppet deklarera våra ståndpunkter. Vi kan väl fortfarande nära förhoppningen att den nya amerikanska administrationen innan vi eventuellt får besök av vicepresidenten skall ha börjat uppfylla sina förpliktelser i Vietnam, så att jag vid det tillfället inte behöver protestera.
Herr talman! Jag är glad för det klarläggande som Karin Söder ger beträffande formuleringen ”förutsättningar skapas”. Vi är alltså överens om att förutsättningarna finns. Jag delar också Karin Söders förhoppning att det psykologiska och politiska klimatet skall förändras så att USA gör vad man åtagit sig att göra i återuppbyggnadsarbetet. Men jag tycker inte att det behövs så diplomatiska formuleringar. När fru Söder nu förklarar vad hon menar tycker jag att hon uttrycker sig klarare och öppnare än i det skriftliga svaret, och det är jag tacksam för. Fru Söders förhoppning att hon inte skall behöva ta upp protesten när vicepresidenten Mondale kommer till Sverige upplever jag som väl from. Men finns behovet kvar hoppas jag att fru Söder verkligen också tar tillfället i akt att framföra protesten.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag är beredd att ge min syn på tolkningen av avdragsrätten vid taxeringen för kostnader för arbetsrum i bostaden. Avdragsrätten på detta område är enligt praxis ganska restriktiv. Det är enligt en allmän uppfattning nödvändigt för att undvika godtycke och ojämnhet vid tillämpningen av reglerna och för att upprätthålla principen att avdrag inte medges för rena levnadskostnader. De senaste domarna i regeringsrätten har bidragit till att få rättsläget klarlagt. Frågan om avdragsrätten för omkostnader i förvärvsverksamhet prövas i sitt större sammanhang av 1972 års skatteutredning. I avvaktan på resultat av utredningens arbete är jag inte beredd att föreslå någon ändring i de regler som nu gäller.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningens 6 kap. 15§ får jag meddela att min avsikt är att enligt överenskommelse med herr Nilsson i Uddevalla besvara hans interpellation om sysselsättningen i Bohuslän den 17 mars.

Herr talman! Herr Hellström har frågat mig om jag är beredd att medverka till att utbildningen av bussförare inom arbetsmarknadsutbildningen kan utökas så, att full behovstäckning nås, dvs. en kapacitet av ca 2000 utbildningsplatser per år. Behovet av bussförarutbildning skall i första hand tillgodoses inom gymnasieskolans ram. Bussföretagen, trafikskolorna och i viss mån försvaret erbjuder också sådan utbildning. I den mån gymnasieskolan inte förmår täcka behovet av utbildade bussförare står också arbetsmarknadsutbildningens resurser till förfogande. Antalet utbildningsplatser för bussförare inom arbetsmarknadsutbildningen var år 1976 omkring 770; huvudsakligen rörde det sig om s.k. bristyrkesutbildning. Omfattningen och inriktningen av utbildningen beslutas av AMS i samråd med parterna på arbetsmarknaden. Vid en uppvaktning hos AMS den 13 december 1976 begärde Sveriges lokaltrafikförening, Svenska kommunförbundet och Svenska kommunalarbetareförbundet gemensamt en ökning av utbildningskapaciteten. Ytterligare kontakter har därefter förekommit. Preliminärt har AMS och dessa parter nu kommit överens om att det bör inrättas ytterligare omkring 550 platser i år. Om antalet platser för utbildning av bussförare behöver ökas ytterligare, ankommer det således på AMS och berörda parter att pröva detta.

Herr talman! Jag får tacka för svaret på min fråga. Det är bra att AMS snabbt svarar på parternas uppvaktning, eftersom läget är katastrofalt genom försämringen av kollektivtrafiken, i varje fall i Stockholm där vi nu i februari fått vidkännas en försämring av turtätheten med 20-25 4. Det är en försämring som griper in i hundratusentals människors vardagsliv. Det blir svårare att komma till arbetet, svårare att komma ifrån arbetet, det betyder trängsel och otrivsel. I stället ökar då privatbilismen — tragiskt nog har vi haft en utveckling där från 1970 fram till 1974 antalet privatbilar minskade inom tullarna, men från 1974 har antalet privatbilar varje år ökat i takt med försämringen av kollektivtrafiken. De borgerliga i landstinget får ta på sig ett tungt ansvar för den försämringen. Arbetsmarknadsministerns svar har luckor. För det första är det ju en bit kvar till full behovstäckning enligt parternas önskemål. Ungefär 500 platser återstår till full behovstäckning, även om man utgår ifrån de planer som här redovisats. För det andra gällde ju min fråga också om regeringen är beredd att stödja den kraftiga ökningen av utbildningen. All erfarenhet säger att när man skall öka en utbildning snabbt, och när många statliga myndigheter är inblandade måste regeringen kunna hjälpa till att ta ett samlat grepp, så att inte praktiska problem sedan står i vägen när utbildningen skall genomföras. Särskilt gäller detta när det är fråga om en så snabb ökning som i det här fallet. Man skall redan i vår komma i gång med lärarutbildningen för att sedan längre fram på året börja utbildningen av bussförarna. Är regeringen beredd att ta kontakt med trafiksäkerhetsverket för att försäkra sig om att t.ex. körgårdsbestämmelser eller andra bestämmelser som trafiksäkerhetsverket utfärdar i praktiken inte kommer att stå i vägen för den ökning av utbildningen som arbetsmarknadsministern här redovisat? Är regeringen vidare beredd att planera för att göra lärarkurserna verkligt attraktiva för dem som söker sig till dessa genom att de får möjlighet att sedan gå vidare och bli lärare i den ordinarie bussförarutbildningen inom gymnasieskolans ram? Det kan bli problem att rekrytera lärare som är beredda att ställa upp i arbetsmarknadsutbildningen. Villkoren för dem som skall bedriva dessa kurser är ju inte så attraktiva. Det vore bra om regeringen kunde deklarera att den är beredd att försöka se till att de som blir lärare i arbetsmarknadsutbildningen sedan kan gå vidare och kvalificera sig för arbete i gymnasieskolan. Det skulle öka attraktiviteten hos den aktuella lärarkursen. Är regeringen i det sammanhanget också beredd att ge SÖ, om det behövs, pengar så att lärarkurserna kan fördubblas? Det är tänkbart att de lärarkurser som nu planeras inte räcker till och att de måste fördubblas för att hela expansionen skall klaras.

Herr talman! Det finns en rad intressanta problem att ta upp i samband Fredagen den med bussförarutbildningen. Jag har svarat på den fråga som herr Hell 18 februari 1977 ström har ställt och som framför allt handlar om bristyrkesutbildningen. —— Parterna har gjort upp med AMS om en betydande ökning av denna Om utbildningen av utbildning. Det är klart att regeringen backar upp detta, och om det bussförare uppstår hinder kommer vi naturligtvis att göra allt för att undanröja dessa. AMS har för innevarande budgetår, 1976/77, tillstånd att inrätta 10 000 platser inom bristyrkesutbildningen. Det kan jämföras med den faktiska utbildningen förra budgetåret, som omfattade drygt 3 700 platser. AMS har därför stora möjligheter att i samråd med arbetsmarknadsparterna anordna betydligt fler utbildningsplatser för bussförare. Här pågår hela tiden förhandlingar mellan dessa parter och AMS. De har kommit överens om detta, och det är bra. Det innebär en utvidgning av kapaciteten. När det gäller Stockholm är det riktigt att man där har en brist på bussförare. I början av 1976 hade man en brist på 200 sådana. I slutet av 1976 hade man en ungefär lika stor brist, men samtidigt hade man i Stockholm utbildat 1 100 förare under året. Att bristen kvarstår trots utbildningsinsatserna hör bl.a. samman med att många av dessa utbildade förare rekryteras av andra bussföretag ute i landet. För år 1977 planerar SL för utbildning av omkring 1 500 bussförare.
Herr talman! Arbetsmarknadsministerns svar har mest berört arbetsmarknadsparternas roll. Det är, som jag sagt, utmärkt att AMS så snabbt svarat och att dessa diskussioner kommit i gång. Men jag vidhåller att regeringen kan behöva vidta mera övergripande åtgärder när det gäller kontakterna med AMS, SÖ och trafiksäkerhetsverket, så att inte expansionen i praktiken stoppas. Det finns många exempel från tidigare år på att det lätt blir svårigheter när en utbildning snabbt skall expanderas. Då måste också regeringen vara beredd att skaffa sig en bild av läget och diskutera med de myndigheter som är inkopplade. Frågan om trafiksäkerhetsverket har jag inte fått besvarad. En av parterna hävdar såvitt jag förstår att ett av skälen till att man ännu inte kan nå en överenskommelse om full behovstäckning bl.a. sammanhänger med att det inte finns pengar garanterade för SÖ för en dubblering av lärarkurserna. Detta skulle kunna fungera som en spärr för strävandena att nå full behovstäckning på 2000 platser. Det vore bra om vi kunde få ett besked från regeringen om att man skall försöka röja undan problem på den kanten, om sådana uppstår.

Herr talman! Herr Hellström har alltså ställt en fråga om bussförarutbildningen inom arbetsmarknadsutbildningen, och det är det som jag nu talar om. Regeringens ambitioner framgår av de överenskommelser 133 som nu träffats. Arbetsmarknadsutbildning för bussförare startas i år också i Linköping, Umeå, Örebro, Västerås och Helsingborg, och man planerar att utvidga denna utbildning i Uppsala och Karlstad. Nästa år planeras dessutom för en ytterligare utbildning av verksamheten. Vi har alltså ögonen riktade på detta problem och menar att kapaciteten bör ökas. Det kvarstår en del svårigheter som vi får lösa i samråd med de berörda parterna.
Herr talman! Det är just det slags arbetsmarknadskurser som arbetsmarknadsministern nu räknade upp som jag talar om. Jag talar om lärarna som skall börja utbildas till de kurserna i mars eller april. Det får inte bli problem på den kanten. En full behovstäckning kan äventyras om regeringen inte går in och tar upp diskussioner med SÖ om mer pengar. Dessutom kan trafiksäkerhetsverket ställa till problem. Att vi i Stockholm har en besvärande brist beror delvis på att vi har så få bussförare och på att många av dem försvinner till andra delar av landet. Varför gör de det? Det gör de därför att SL för en personalpolitik som inte gör det särskilt attraktivt att arbeta i Stockholm. Det är ett problem som socialdemokraterna i opposition hårt har angripit den borgerliga regeringen i landstinget för. Men ännu har ingenting skett, utom försämringar.

Herr talman! Herr Nordin har frågat mig om jag är beredd vidtaga åtgärder för att tillföra Västernorrlands län ökade medel för beredskapsarbeten på vägområdet. Regeringen har i dagarna beslutat att ställa ytterligare 500 milj.kr. till arbetsmarknadsstyrelsens förfogande för beredskapsarbeten under innevarande budgetår. Samtidigt har gällande ram för sådana arbeten på vägar vidgats med 27 milj.kr. Det ankommer på arbetsmarknadsstyrelsen att fördela detta belopp på länen. Enligt vad jag inhämtat från styrelsen kommer ca 4 milj.kr. av beloppet att tillföras Västernorrlands län. Därigenom kommer beredskapsarbeten på vägar inom länet att kunna utföras till ett sammanlagt belopp av 42 milj.kr. under innevarande budgetår.

Herr talman! Jag har ställt min fråga av två skäl. Först och främst av det skälet att sysselsättningsläget i Västernorrland nu behöver en stråle av ljus; låt vara att beredskapsarbeten av många betraktas som en artificiell ljusstråle. Vår knappa debattid tillåter inte att vi tar upp något meningsutbyte om lösningar på längre sikt. Låt mig här bara få illustrera dagsläget med några siffror om antalet arbetssökande per ledig plats. I hela riket är det 1,79 personer. I Stockholms län är det 0,95, men i Västernorrland går det 3,45 arbetssökande på varje ledig plats. I dessa dagar talar man mycket och ofta om bekymren i Olofström —- i och för sig med full rätt. Men i Västernorrland har vi under decennier haft ett Olofströmsproblem varje år. Låt mig bara erinra om att Kramfors sulfitfabrik slår igen för gott om en månad. Låt mig också peka på att i dag 83 dumprar, grävoch schaktmaskiner plus förare står lediga i länet, om man får tro statistiken från Västernorrlands Traktor & Grävmaskinsförening. Moderna maskiner och kunnig personal väntar på vägjobb. Och därmed över till det andra skälet: Västernorrlands dåliga vägnät behöver en upprustning. Vi har ett dåligt geologiskt underlag för vägbyggnad. Att bygga väg i Västernorrland kostar mer — men vi har alltid fått för litet pengar. Därav den dåliga standarden. Får jag dra några siffror också här: Västernorrland har den lägsta andelen 10-16 tons vägar i riket, 75 96 mot rikets 92 26. Vi har 170 km länsoch tertiärvägar med över 500 fordon i dygnsmedeltal, men med grusstandard. Det därnäst sämst ställda länet är Västerbotten med 70 km grusvägar av denna typ. Vad gör man? En sak är nog arbetsmarknadsministern och jag överens om: man löser inga sysselsättningsproblem genom att slå näven i bordet. Man bygger inte en enda meter väg genom att slå näven i bordet. Det som behövs är pengar. När jag nu tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga vill jag gärna understryka att svaret kommit snabbt, snabbare än vad arbetsmarknadsministern var skyldig till. Det uppskattar jag. Svaret är också i långa stycken positivt — 4 milj.kr. är ändå något. Men får jag säga att de pengar som arbetsmarknadsministern nu ställer i utsikt inte räcker långt; de räcker till 50 jobb under april och maj och till 100 jobb i juni, plus — naturligtvis — till maskinsysselsättning. Vad händer efter den 1 juli? Kan arbetsmarknadsministern ställa i utsikt ytterligare medel efter detta datum, så att inte påbörjade arbeten måste avbrytas?

Herr talman! Jag delar herr Nordins värdering att arbetslöshet är något ont som måste bekämpas. Därför har regeringen på olika sätt gett lokaliseringsstöd åt företag i Västernorrland och därför går vi också in med en utökning av beredskapsarbetena i Västernorrland. Det är alltså 42 milj.kr. av pengarna för beredskapsarbeten som nu kan satsas på vägar i Västernorrland. Av de 300 milj.kr. som avsatts för beredskapsarbeten på vägar över huvud taget går 14 96 till Väster norrlands län. Detta är ett uttryck för den vikt som vi lägger vid arbetsmarknadssituationen i just det länet. Om man skulle ha en fördelning enligt de normer som gäller för de ordinarie vägmedlen skulle vi nämligen ge knappt hälften av de belopp som nu anvisats för Västernorrlands län. Herr Nordin kan alltså av de proportionerna se vilken betydelse vi fäster vid arbetsmarknadsläget och vid standarden på vägarna i Västernorrlands län. I januari i år hade 1 600 personer beredskapsarbeten i Västernorrlands län. Av dem var 600 ungdomar. Antalet personer i beredskapsarbete var då 250 fler än under motsvarande tid i fjol. Som herr Nordin vet upptar vi i nästa års budget ett par hundra miljoner kronor för beredskapsarbeten till vägar. Den exakta fördelningen mellan länen får göras av arbetsmarknadsstyrelsen och på annat sätt. Det beror på konjunktursituationen och arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län om man måste gå in med ytterligare beredskapsarbeten, men i regeringen har vi genom en serie åtgärder under de senaste veckorna visat att vi är beredda att kraftfullt ta itu med vikande sysselsättning, inte genom att slå näven i bordet utan genom praktiska konkreta åtgärder, som ger jobb åt människorna.
Herr talman! Jag sätter värde på deklarationen om den vikt som den nya regeringen fäster vid den gamla vanliga situationen i Västernorrland. Får jag dock understryka hur betydelsefullt det är att regeringen fortsätter med denna uppmärksamhet även efter halvårsskiftet, eftersom vi får en mycket bekymmersam situation just då, när 120-130 man kommer att sparkas ut från vägarbetena. De skall väl inte bli tvungna att gå ut och fiska eller plocka bär för att försörja sig — det kan man naturligtvis göra på helgerna, men inte ha som ordinarie jobb. Jag vill också påpeka att beredskapen är mycket hög hos vägverket i vårt län. Det finns massor av färdigprojekterade vägobjekt att ta till. Jag kan nämna objekten Para-Björkåbruk, Bredbyområdet och vägsträckan Ånge-Rätansbyn. Dilemmat är väl att det för att vi skall få mer pengar till beredskapsarbeten i form av vägbyggen fordras en högre grad av arbetslöshet än f. n., men det är ju inte precis vad vi är ute efter, och absolut inte på längre sikt i varje fall.

Herr talman! Jag tackar kommunministern för svaret på min fråga. Tyvärr blev jag inte mycket klokare av det. Vad herr Antonsson säger är att initiativen självfallet bör tas av de två politiska institutionerna i det nordiska samarbetet, dvs. Nordiska rådet och ministerrådet. Men vad jag frågade om var den relativa betydelse som herr Antonsson tillmäter de här två institutionerna, och skälet till att jag gjorde det var den artikel som kommunministern skrivit i Nordisk kontakt i sin egenskap av nordisk samarbetsminister. Där framgår det alldeles klart att Nordiska rådet, enligt herr Antonssons uppfattning när han skrev den här artikeln, inte bara skall vara basen för det nordiska samarbetet utan också komma med impulser, idéer och förslag, som ministerrådet sedan skall klä i konkret handling. Så tillägger herr Antonsson: ”Detta utesluter inte att ministerrådet själv kan och bör ta initiativ när behov föreligger.” Alltså skall ministerrådet egentligen bara i undantagsfall agera. Nu säger herr Antonsson att båda institutionerna skall ta initiativ, och då vill jag fråga: Skall svaret tolkas så, att ministerrådet skall ha ett betydande ansvar, åtminstone samma ansvar som Nordiska rådet, för att ta initiativ i det nordiska samarbetet? Skälet till att jag över huvud taget bråkar med kommunministern om den här saken är att jag menar att det är viktigt att det nordiska ministerrådet tar initiativ och är en vital del av det nordiska samarbetet. Vi har ju under de senaste åren byggt upp icke föraktliga resurser — det nordiska ministerrådssekretariatet, ämbetsmannakommittéer och andra institutioner — som bör användas. Att dessa bara skulle vara passiva mottagare av parlamentarikernas uppslag och idéer anser jag vara ett felaktigt utnyttjande av resurserna. Det var därför jag blev förvånad och 137 litet oroad när jag läste herr Antonssons artikel och ville ha den här diskussionen, som jag hoppades skulle bli klarläggande.

Herr talman! Jag har inte försökt konstruera några motsättningar. Jag har bara i all anspråkslöshet försökt få klart för mig vad den nordiske samarbetsministern anser om nordiska ministerrådets roll i det nordiska samarbetet. Det är möjligt att jag är den ende i det här landet som tolkar herr Antonssons artikel på det sätt som jag har gjort. Men jag tycker fortfarande att skriver man att impulser, idéer och förslag skall komma från Nordiska rådet men att detta inte utesluter att ministerrådet skall kunna ta initiativ, då har jag rätt att ställa frågan vad herr Antonsson menar. Men all right, vi kan låta den här diskussionen vila. Jag kan bara lova att jag kommer att följa herr Antonssons förehavanden som nordisk samarbetsminister ganska noga. Så småningom skall vi väl kunna kontrollera i vilken utsträckning han levt upp till den ambition han gett uttryck åt i dag, nämligen att han skall ta initiativ och vara vital i det nordiska samarbetet.

Herr talman! Herr Antonsson påminner om sin långa och förtjänstfulla insats som parlamentariker i Nordiska rådet. Det kan väl då tillåtas mig att säga att när en parlamentariker efter så många år byter roll och ingår i regeringskretsen, bör man vara vaksam så att han inte utgår ifrån att den krets han har lämnat kommer att fortsätta att ta initiativen och driva frågorna vidare. När han byter roll bör han också ta med sig initiativkraften till sitt nya forum. Men det blir som sagt herr Antonssons gärningar som kommer att för oss uppenbara vad han nu har menat med sina inlägg i dag.

Herr talman! Jag vill härmed meddela att interpellationen nr 83 av herr Häll om gruvbrytning i Kaunisvaara inte kan besvaras inom föreskriven tid. Jag avser att besvara interpellationen vid den tidpunkt varom överenskommelse kan träffas med herr Häll.
Herr talman! Herr Strömberg i Vretstorp har mot bakgrund av aviserad sysselsättningsminksning med 300 anställda vid Degerfors Järnverk frågat mig om jag är beredd att tillstyrka en ansökan om lokaliseringslån från företaget så att sysselsättningen inte ytterligare kommer att minska vid järnverket. I december 1976 inkom en ansökan från Uddeholms AB om lokaliseringsstöd för investeringar i en ny betningsanläggning vid Degerfors Järnverk. Ställningstagandet till denna ansökan har fått anstå i avvaktan på den översyn av de svenska specialstålverkens situation som har pågått under de senaste månaderna. Översynen har nu i allt väsentligt slutförts. Regeringen kommer därför inom den allra närmaste tiden att ta ställning till Uddeholmsbolagets ansökan.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr industriministern för svaret på min fråga. Eftersom industriministern inte har kunnat ge ett klart besked huruvida regeringen är beredd att tillstyrka Uddeholmsbolagets ansökan om lokaliseringslån till industriinvesteringar, som skulle kunna bryta de senaste årens trend när det gäller personalinskränkningar vid Degerfors Järnverk, har det svar som industriministern nu lämnat inte stillat den stora oro som många känner inför vad som kommer att hända med deras anställningar vid Degerfors Järnverk. Industriministern har haft tid på sig att ta ställning i frågan, eftersom Uddeholmsbolagets ansökan om lokaliseringslån inkom redan i december månad. Industriministern hänvisar till den utredning som pågår om specialstålstillverkningen i vårt land. Den utredningen har, som jag ser det, inget samband med en investering i ett nytt bethus för tillverkning av rostfria stålprodukter vid Degerfors Järnverk, eftersom rostfria stålprodukter sedan länge har tillverkats där. Vad frågan nu gäller är att få en rationell produktion, för vilken man har en organisation uppbyggd. Genom att sysselsättningsituationen i Degerfors är mycket oroande är det absolut nödvändigt att den här investeringen kommer till stånd. Industriministern kan genom att tillstyrka ansökan om lokaliseringslånet direkt bidra till att sysselsättningen vid Degerfors Järnverk inte kommer att minska ytterligare än vad som nu aviserats. Det kan nämnas att sysselsättningen vid Degerfors Järnverk har minskat genom anställningsstopp och s.k. naturlig avgång de senaste åren med omkring 700 anställda, och ytterligare personalinskränkningar på mellan 300 och 400 anställda har nu aviserats. Jag vill framhålla att den personalminskningen inte har något som helst samband med den Nr 74 investering som det nu är fråga om och för vilken Uddeholmsbolaget Fredagen den söker lokaliseringslån. Skulle den investeringen inte komma till stånd 18 februari 1977 kommer sysselsättningen att minska med ytterligare omkring 600 an= — ställda. Man kan förstå att om en industri som en gång varit uppbyggd Om åtgärder för att för över 2000 anställda nu skall drivas med en personal på 600-700 främja sysselsättman, så har den inte stor chans att överleva. Därför är det nödvändigt = ningen vid Degeratt industriministern verkligen uppmärksammar sysselsättningsproble = fors Järnverk men i Degerfors. Jag vill också framhålla att den investering som det nu är fråga om inte löser alla sysselsättningsproblem som finns i Degerfors. Genom att arbetsstyrkan har minskat måste det till även andra åtgärder för att skapa fler sysselsättningstillfällen i Degerfors. Jag hoppas att industriministern ägnar uppmärksamhet åt Degerfors och använder de möjligheter som regeringen har till att ge de människor som bor och verkar i Degerfors en möjlighet att bo kvar. Jag hoppas att samhället går in och tryggar deras framtid.

Herr talman! Som jag sade i mitt svar till herr Strömberg i Vretstorp är den översyn av specialstålbranschen som vi initierade i november månad i det närmaste slutförd. Därmed är det också möjligt att ta ställning i de olika lokaliseringsärenden som är aktualiserade inom branschen.

Det har ju f. ö. också varit ett krav från fackföreningsrörelsens sida. Jag kan försäkra herr Strömberg att vi är mycket uppmärksamma på de problem som finns, t.ex. i Degerfors. Vi har haft täta kontakter med länsmyndigheter, med kommun, med fack och med företaget och är väl medvetna om de problem som här finns. Jag har försäkrat länsmyndigheterna och övriga kontaktade institutioner att vi från regeringens sida är beredda att stötta under alla de insatser för att öka sysselsättningen i Degerfors som kan komma att bli aktuella.
Herr talman! Jag är glad åt att industriministern delar min uppfattning att den här investeringen inte har samband med den samlade översynen av specialstålbranschen. Därför hade det mycket väl gått att ta ut den här delen och ge Degerfors kommun eller Uddeholmsbolaget besked i frågan, så att den oro kunnat minskas som man där känner när man nu planerar för framtiden och har aviserat en minskning med 300-400 anställda — oavsett vad som sker med den aktuella investeringen.
Herr talman! Om man hade följt herr Strömbergs i Vretstorp recept hade man mist den planmässighet i greppet om problemen i specialstålbranschen som vi har eftersträvat och som facket har krävt. Man kan nämligen inte plocka enstaka pusselbitar ur ett investeringsprogram utan att det påverkar investeringsprogrammet totalt. Under alla förhållanden skulle det påverka de företag som ingår. Idén med en planmässig översyn är att man skall kunna göra en så gynnsam planering av investeringarna som möjligt. Och även om den här pusselbiten inte faller riktigt inom ramen för programmet påverkar den förutsättningarna i det totala perspektivet.
Herr talman! Det är riktigt att de fackliga organisationerna har krävt en planmässig översyn av hela den här branschen. Men Metall i Degerfors har också — om herr Åsling har uppmärksammat det — anfört att den här frågan är oerhört viktig för Degerfors existens.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat socialministern vilka initiativ han är beredd att ta för att ge de långtidssjuka del av standardökningen. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Långtidssjukvården har prioriterats starkt under de senaste decennierna i investeringshänseende och i fråga om tilldelning av läkartjänster vid utbyggnaden av våra sjukvårdsresurser. Sålunda har antalet vårdplatser inom långtidssjukvården ökat från ca 19 000 år 1960 till 33 500 år 1970 och 40 200 år 1975. Enligt sjukvårdshuvudmännens planer beräknas vårdplatsantalet komma att uppgå till ca 50 000 år 1980. Antalet läkartjänster har enbart under femårsperioden 1972-1976 ökat från drygt 200 till närmare 400. Därtill kommer tjänster för läkare under fortsatt vidareutbildning, dvs. specialistutbildning. Även om vakansläget fortfarande är besvärande har ändå antalet läkare inom långtidssjukvården ökat väsentligt. Enligt landstingens planer beräknas antalet läkare komma att öka. med i genomsnitt 8 X per år fram till år 1981. Även beträffande övrig personal har en reell personalökning skett. Det totala antalet arbetstimmar per vårdplats och dygn beräknas från år 1960 ha ökat med ca 2926 per år. Trots den betydande utbyggnad som har skett inom långtidssjukvården föreligger på flera håll en besvärande brist på vårdplatser. Denna brist kommer att förvärras, om inte ytterligare insatser görs. Befolkningsprognoserna visar att antalet personer äldre än 70 år kommer att öka med närmare 30 96 från år 1975 till år 1995, varefter en viss minskning sker. Åldersgruppen 85 år och äldre beräknas komma att fördubblas från år 1975 till år 2 000. Det bör här erinras om att 50 96 av den slutna sjukvården ges till de ca 10 96 av befolkningen som är 70 år och äldre. Det är förståeligt att huvudmännen trots betydande insatser ännu inte hunnit tillgodose behoven inom långtidssjukvården. Som jag har anfört i det föregående har behoven vuxit kraftigt. Samtidigt har kostnadsutvecklingen för sjukvårdshuvudmännen varit mycket snabb. Detta har självfallet begränsat sjukvårdshuvudmännens möjligheter till sådana nya åtaganden som inte har kunnat klaras genom omprioriteringar och omdispositioner av befintlig verksamhet. Det är emellertid nödvändigt att kraftigt bygga ut både den institutionella långtidssjukvården och hemsjukvården samt dagsjukvården. En utveckling och förbättring av hemsjukvården kan medföra vårdmässiga och humanitära fördelar. Samtidigt är det angeläget att man i ökad omfattning prövar även andra former av öppen och halvöppen vård, förebyggande åtgärder samt rehabiliteringsverksamhet. Målet bör vara att med medicinska och andra stödåtgärder göra det möjligt för patienter att så länge som möjligt bo kvar i sin hemmiljö eller att återvända dit snarast möjligt. Man bör också komma ihåg att de äldre har ett mycket stort behov av att då och då kunna få del av akutsjukvårdens kvalificerade resurser — inte minst för att göra det möjligt för dem att sedan återvända till den egna miljön. Dimensioneringen av akutsjukvården måste naturligtvis ta hänsyn även till detta. Jag vill erinra om att socialstyrelsen år 1976 lade fram ett principprogram för långtidssjukvården som innehåller bl.a. förslag till strukturprogram för detta vårdområde. Det behövs givetvis inte bara en kvantitativ utbyggnad av långtidssjukvården. Det är också i hög grad angeläget att våra äldre kan erbjudas en i vid mening god vård. Den utbyggnad av långtidssjukvården som pågår medför en betydande standardstegring genom moderna lokaler och en ändamålsenlig utrustning. Vid planeringen av sjukhem läggs numera stor vikt vid att ge dessa en så hemliknande miljö som möjligt och goda sysselsättningsoch rehabiliteringsresurser. Detta är särskilt viktigt när det gäller patienter som måste tillbringa lång tid på en institution. Jag kan här nämna att socialstyrelsen hösten 1975 gjorde en enkätundersökning beträffande samtliga långvårdsenheter i landet för att belysa vårdstandard och patienternas situation. Bland de frågor som togs upp i enkäten kan nämnas omvårdnadsbehov, handikapp, läggningstider, stimulerande aktiviteter och behov av särskild hjälp för att t.ex. hålla kon takt med yttervärlden. Regeringen har genom beslut den 10 februari i år anvisat 100 000 kr. till socialstyrelsen för en fördjupad undersökning inom detta område. Därvid kommer bl.a. frågeställningar av den art som herr Börjesson i Falköping har tagit upp i sin interpellation att belysas. Undersökningen skall samordnas med ett större äldreomsorgsprojekt, som genomförs gemensamt av socialstyrelsen, Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet och Spri. Projektet omfattar förutom sociala åldringsoch pensionärsfrågor även undersökning av bl.a. långtidssjukvårdens klinikverksamhet samt olika former av gruppvård, dagsjukvård och hemsjukvård. För att få ett samlat grepp om läget beträffande hälsooch sjukvård för äldre ämnar jag föreslå att det tillsätts en arbetsgrupp med uppgift att skyndsamt närmare undersöka vilka behov som kan väntas föreligga framöver. Avsikten är att en sådan probleminventering tillsammans med resultaten av de av mig här nämnda utredningarna skall kunna ligga till grund för fortsatta åtgärder för att förbättra hälsooch sjukvården för de äldre. Jag vill i detta sammanhang också nämna att regeringen i går bemyndigade mig att tillkalla en kommitté för att utreda vissa frågor om sjukvårdens inre organisation. Kommittén skall behandla sjukvårdens arbetsorganisation och personalstruktur. Utgångspunkten skall i första hand vara patienternas behov och anspråk. I direktiven för kommittén framhålls särskilt beträffande långtidssjukvården patienternas speciella behov av omvårdnad, personalkontinuitet och personlig kontakt mellan patienter och personal. Frågan om hur gruppvård och lagarbete skall bedrivas liksom hur olika sjukvårdsenheter själva skall kunna utforma sin verksamhet inom vissa angivna riktlinjer berörs också. Av vad jag har anfört framgår att flera viktiga initiativ har tagits av den nya regeringen i syfte att ge de långtidssjuka del av standardhöjningen i samhället.

Herr talman! Eftersom herr Börjesson i Falköping är förhindrad att närvara har jag blivit ombedd att ta emot svaret på hans interpellation angående standardförbättring för de långtidssjuka. Det är med tillfredsställelse som jag har tagit del av statsrådet Troedssons svar på den framställda interpellationen. Svaret ger en god bild av den problematik som man möter på vårdområdet. Våra landstingskommuner har en svår uppgift att försöka svara upp emot när det gäller att förbättra sjukvården över huvud, men kanske särskilt när det gäller de långtidssjuka. De i svaret återgivna befolkningsprognoserna ger en god bild av problemets räckvidd. Statsrådet understryker i sitt svar att det inte bara är en fråga om kvantitativ utbyggnad av vårdresurserna utan också i hög grad en fråga om kvalitativa förbättringar. Regeringens åtgärder för att ytterligare klarlägga frågor om vårdstandarden och patienternas situation är tacknämliga. Detta gäller såväl det extra anslaget till socialstyrelsen för en fördjupad undersökning på detta område som den aviserade åtgärden att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att skyndsamt närmare undersöka vilka behov som kan väntas föreligga framöver. Denna probleminventering är nödvändig, och jag förutsätter att regeringen som en följd därav kommer att vidta fortsatta åtgärder för att förbättra hälsooch sjukvården för de äldre. Statsrådets meddelande att en kommitté kommer att tillkallas för att utreda vissa frågor om sjukvårdens inre organisation noteras också med tacksamhet. Jag föreställer mig att herr Börjesson, om han haft tillfälle att närvara, hade uttryckt tillfredsställelse med det svar han erhållit på sin inter pellation. Jag vill i hans ställe framföra ett tack till statsrådet Troedsson för svaret.

Herr talman! Herr Eriksson i Stockholm har frågat chefen för kommundepartementet vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att stoppa utnyttjandet av praktikanter i kommunal tjänst och vad regeringen tänker föreslå för att förbättra praktikanternas villkor. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Av frågan framgår att herr Eriksson närmast avser den praktik som f.n. krävs för tillträde till förskollärarutbildning. Regeringen planerar att förelägga riksdagen en proposition om utbildning av förskollärare och fritidspedagoger m.m. i slutet av nästa månad. I den behandlas frågan om krav på praktikerfarenhet för tillträde till dessa utbildningar. I övrigt bereds praktikfrågorna inom sysselsättningsutredningen.

Herr talman! Jag tackar för svaret, även om jag tycker att det var det mest abstrakta som jag någonsin har hört. Praktikanterna utgör en växande grupp i samhället, och deras situation varierar kraftigt. Jag har emellertid när det gäller den här frågan begränsat mig till att ta upp barnstugepraktikanternas situation. För att komma in på utbildning till förskollärare eller fritidspedagog krävs det s.k. förpraktik. Men det finns ingenting som säger att förpraktiken leder till utbildning. Det finns alltså fler praktiktjänster än utbildningsmöjligheter. Barnstugepraktikanterna utnyttjas systematiskt som billig arbetskraft. Praktikanterna gör i regel samma arbetsinsats som utbildad personal men får en ersättning som är skandalöst låg. Barnstugepraktikanterna har inte heller några fackliga rättigheter, och deras villkor är inte reglerade i avtal mellan arbetsmarknadens parter. Detta gör att ersättningen varierar från kommun till kommun. Jag bad riksdagens upplysningstjänst att välja ut några kommuner och ta reda på ersättningen, och man kom fram till följande: Sollentuna 425 kr. i månaden, Lidingö 425 kr., Örebro 600 kr., Tyresö 500 kr., Stockholm 1125 kr., Kalmar 500 kr., Leksand 300 kr. och Piteå 300 kr. Detta är orimligt. Hur kan samma arbete i Piteå vara värt 825 kr. mindre i månaden än i Stockholm? Kan statsrådet svara på den frågan? Jag har varit i förbindelse med många barnstugepraktikanter under den senaste tiden, och det visar sig att samtliga diskrimineras kraftigt. Alla som jag har talat med har gjort en fullgod arbetsinsats men fått en skandalöst låg ersättning. Det är nästan uteslutande kvinnor som är barnstugepraktikanter. Enligt en undersökning av Kommunalarbetareförbundet är medelåldern 23 år. Här håller alltså inte den gamla borgerliga klyschan att det är ungdomar som gott kan leva på sina föräldrar. Jag skall ta ett konkret exempel på en praktikants situation. En praktikant i Lund som jag har varit i förbindelse med har en ersättning på 100 kr. i veckan. Eftersom det är omöjligt att leva på en så låg lön besökte hon socialbyrån. Det enda de kunde göra på byrån var att rekommendera att hon skulle ta ett vakjobb på lasarettet, vilket skulle innebära en arbetstid på 18 timmar om dygnet. Herr talman! Detta är att behandla människor som andra klassens medborgare, och det sker i ett samhälle som skryter med sin sociala omsorg och rättstrygghet. Att vara barnstugepraktikant i dagens samhälle är att vara totalt nollställd. Man betraktas inte som studerande av skolmyndigheterna och kan inte erhålla studielån, och av de fackliga organisationerna räknas man inte som arbetande, eftersom förpraktiken anses som en del av utbildningen. Detta gör att praktikanterna inte får tillhöra fackförening och därmed få avtalsenliga löner. Man får som barnstugepraktikant gå för en oförskämt låg ersättning men ändå sväva i okunnighet om huruvida praktiken leder till utbildning. Kommer de nämnda grupperna att i framtiden få tillhöra fackförening och få avtalsenliga löner? Kommer de i framtiden att även få garanti för att förpraktiken leder till utbildning? Vad har statsrådet Mogård för uppfattning?

Herr talman! Jag vet inte vad herr Eriksson i Stockholm har för anspråk på konkreta eller abstrakta svar. Herr Eriksson har frågat vilka åtgärder regeringen ämnar vidta, och jag anser att jag har givit ett konkret besked. Proposition om utbildning av förskollärare och fritidspedagoger kommer i slutet av nästa månad, och där kommer kraven på praktikerfarenhet att behandlas.
Herr talman! Jag vill konkret veta vad statsrådet har för uppfattning om den godtyckliga ersättningen, som kan variera med upp till 800 kr. i månaden. Det måste väl sägas något konkret om detta, och det är det jag frågar efter. Kommer praktikanterna vidare att få avtalsenliga löner? Det är en oerhört viktig fråga. Vad har statsrådet för uppfattning om kravet på garanti för att förpraktiken leder till utbildning? De frågorna tycker jag att man skulle kunna få ett svar på.
Herr talman! Herr Eriksson i Stockholm får nog i likhet med alla andra tidigare och nuvarande riksdagsmän tåla sig till dess att en proposition läggs fram. I den kommer jag att redovisa min uppfattning.
Herr talman! Jag tycker att det är ganska underligt att ett statsråd inte har en åsikt om dessa frågor, med tanke på att unga människor, framför allt unga kvinnor, diskrimineras oerhört på detta område.

Herr talman! Herr Ericson i Örebro har frågat mig vilka möjligheterna är att utnyttja flexibiliteten i statistiska centralbyråns produktion för att under budgetåret 1977/78 ge ökad sysselsättning vid Örebrofilialen. Jag vill först erinra om att jag i budgetpropositionens bilaga 10 anfört, att även om det i och för sig finns behov av en fortsatt utbyggnad av statistiken på vissa områden, är det i nuvarande läge motiverat med återhållsamhet. Regeringen har därför föreslagit riksdagen att statistiska centralbyråns anslag minskas med ungefär 8 milj.kr. för budgetåret 1977/78, jämfört med anslaget för innevarande budgetår. Den minskning av sysselsättningen vid statistiska centralbyråns Örebrofilial som herr Ericson syftar på i sin fråga är helt kopplad till en planenlig avveckling av den personalstyrka som korttidsanställdes i samband med arbetet med 1975 års folkoch bostadsräkning. Avvecklingen kommer att ske under sommaren och hösten 1977. Sammanlagt berörs omkring 200 personer. Huvuddelen av denna personal började sitt arbete vid statistiska centralbyrån successivt under perioden februari-augusti 1976. Det har redan från början varit helt klart mellan statistiska centralbyrån och de anställda att anställningen var att betrakta som tillfällig och att den skulle upphöra under sommaren 1977. Det är således inte —- vilket antydes av herr Ericson — fråga om en friställning i vanlig mening utan om ett planenligt upphörande av en tidsbegränsad verksamhet. Det är enligt min mening vanskligt att lösa aktuella sysselsättningsproblem genom en utökad statistikproduktion. Sådan produktion är generellt sett inte av den karaktär och har inte den flexibilitet som krävs av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den måste planeras noggrant och ges ett innehåll och en utformning, anpassad efter rimliga användarönskemål och behov. Jag är klart medveten om att situationen på arbetsmarknaden i Örebro är oroande. Särskilt bekymmersam kan den bli för den kvinnliga arbetskraften. Det ankommer emellertid på arbetsmarknadsmyndigheterna att följa läget och att med hjälp av de ökade resurser som ställts till deras förfogande vidta de sysselsättningsstödjande åtgärder som läget i Örebroområdet påkallar. Även om — som jag redan framhållit — sta 15 tistikproduktion i allmänhet inte är ett lämpligt arbetsmarknadspolitiskt instrument, har bland de projekt som ingår i arbetsmarknadsstyrelsens sysselsättningsreserv upptagits vissa projekt vid statistiska centralbyrån i Örebro. Om och i vilken omfattning dessa kan komma att förverkligas, är jag dock för dagen inte beredd att uttala mig om.

Herr talman! Jag tackar ekonomiministern för svaret, men tyvärr gav det inga förhoppningar om fler jobb i Örebro. Bakgrunden till min fråga var beskedet att L M Ericsson avsåg att lägga ned sin fabrik i Örebro. Tillsammans med budgetens neddragning av verksamheten vid statistiska centralbyråns filial i Örebro betyder det att omkring 500 kvinnor i kommunen skulle bli arbetslösa till sommaren. Efter fackliga påtryckningar undersöker nu L M Ericsson andra möjligheter än nedläggning, men hotet om arbetslöshet för de anställda vid fabriken i Örebro kvarstår. Samtidigt avskedar SCB 200 s.k. årspersoner i och med att 1975 års folkoch bostadsräkning slutförs vid halvårsskiftet. Eftersom omkring 40 8 av dem som arbetar vid FoB 75 är anställda på deltid, rör det sig om väsentligt över 200 personer — de allra flesta kvinnor. Det blir mycket svårt för många av dessa kvinnor att finna nya jobb i Örebroområdet. Det är naturligtvis olyckligt att SCB tidigare planerade FoB 75 på så sätt att alla dessa hundratals s.k. visstidsanställda måste lämna sina jobb sommaren 1977. Men problemen hade blivit väsentligt mindre om inte vår nya regering i budgeten så hårt bromsat SCB:s verksamhet. Just sommaren 1977 var den olyckligaste tidpunkten för en ytterligare åtstramning av SCB:s aktiviteter. I fallet SCB är det inte brist på nya angelägna arbetsuppgifter som ligger bakom neddragningen. Ekonomiministern redovisar stolt att han minskar anslagen till SCB med 8,1 miljoner. Om SCB fått de pengar som begärts hade det blivit jobb åt ytterligare 180 årspersoner, dvs. avsevärt fler än 200 hade sluppit arbetslöshet. Den hårda neddragningen efter FoB 75 hade väsentligt mildrats. Men ekonomiministern ville inte. Man får intrycket att han tänker inleda ett moderat minikorståg mot byråkratin i allmänhet genom att göra över 200 örebroare arbetslösa. Om viljan finns går det att till hösten släppa fram de angelägna undersökningar som SCB föreslagit. Det gäller exempelvis ett bättre konsumentprisindex, en egnahemsundersökning, en bostadsoch hyresundersökning, förbättringar av arbetsmarknadsstatistiken, yrkesoch utbildningsprognoser, inkomstfördelningsstatistik och bättre kriminalstatistik. När man ser vilka områden som drabbats av ekonomiministerns sparnit undgår man inte misstanken att han tyckt det vara politiskt olämpligt att ta fram bättre information och bättre fakta kring dessa frågor. En bättre verklighetsbeskrivning av samhället driver ofta fram reformkrav Nr 76 som är svåra att motstå. Är det därför vår moderate ekonomiminister Tisdagen den lägger locket på och sänder hundratals löntagare i Örebro ut i arbetslöshet? 1 mars 1977

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat mig med vilken rätt regeringen utmålar de svenska arbetarnas löner som orsak till företagens exportproblem. Den svenska samhällsekonomin har till följd av de senaste årens utveckling ställts inför allvarliga problem. Sverige har ett stort underskott i bytesbalansen. Vi har förlorat marknadsandelar i den internationella handeln. Också på den för importkonkurrens utsatta hemmamarknaden har svensk industri förlorat marknadsandelar. Industriproduktionen har minskat två år i följd. En rad företag och branscher brottas med allvarliga problem. Stora arbetsmarknadspolitiska satsningar har varit nödvändiga för att klara sysselsättningen. Orsakerna härtill är flera. Den internationella konjunkturen har varit svag. Den svenska exportens sammansättning har varit ogynnsam med hänsyn till konjunkturläget. Ambitionen att trots en svag efterfrågeutveckling i vår omvärld hålla den inhemska efterfrågan och sysselsättningen uppe har också medverkat till att öka underskottet i bytesbalansen. Sverige har dessutom haft en i förhållande till våra viktigaste konkurrentländer ogynnsam kostnadsutveckling, vilket medverkat till förlusterna av marknadsandelar i den internationella handeln. Arbetskraftskostnaderna per producerad enhet inom tillverkningsindustrin har under de senaste två åren ökat med ungefär 20 96 i förhållande till ett vägt genomsnitt av de 13 viktigaste OECD-länderna. Ifrågavarande kostnadshöjningar beror självfallet inte bara på avtalsmässiga lönehöjningar utan också på ökande skatter och avgifter, löneglidning samt en otillfredsställande produktivitetsutveckling. I förhållande till Västtyskland, till vilket land Sverige är knutet genom samarbetet inom den s.k. valutaormen, har arbetskraftskostnaden per producerad enhet ökat med mer än 30 96. Till sist vill jag starkt understryka att en regering har inte blott rätt utan också skyldighet att ge en så korrekt bild som möjligt av förutsättningarna för en balanserad samhällsekonomi som tryggar sysselsättning och välstånd. Den bilden skulle i dagsläget vara ofullständig och oriktig utan en analys av arbetskraftskostnadernas utveckling och betydelse. nas inverkan på exporten Med det sagda, herr talman, anser jag mig uttömmande ha besvarat herr Svenssons fråga.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Gösta Bohman har påstått att de svenska lönekostnaderna är orsak till bakslagen för exporten. Han har påstått i årets finansplan att Sverige 1975-1976 förlorade det under åren efter 1970 vunna försprånget gentemot Västtyskland. Herr Bohmans påståenden saknar grund. För det första: Hela perioden 1960-1972 steg lönekostnaderna enligt Monthly Labour Review mindre i Sverige än i alla jämförbara länder, USA undantaget. Försprånget var avsevärt också till Västtyskland. Denna bakgrund tiger herr Bohman om. För det andra: 12-13 års försprång kan inte utraderas under ett enda år. Det är metodiskt helt felaktigt att använda ett enda år som utgångspunkt för en sådan analys. För det tredje: Gösta Bohman bygger på Handelsbankens statistik. Men t.o.m. den visar att någon försämrad kostnadsrelation till Västtyskland i verkligheten icke inträffat. 1975 ligger båda länderna kvar på samma relation inbördes som de låg på 1970. Uppgiften för 1975 är Handelsbankens sista konstaterade siffra. För det fjärde: Herr Bohmans påstående hänför sig helt till den påstådda utvecklingen 1976. Men hans egen statistik — dvs. Handelsbankens — har inga verkliga siffror för utvecklingen 1976. Den har bara en prognos. Herr Bohman döljer alltså för läsaren av finansplanen att det handlar om ett enda år och enbart om en prognos. Han framställer prognossiffran som vore den uttryck för en verklig utveckling. Det menar jag är djupt oriktigt. För det femte: Herr Bohman förtiger också att det 1975-1976 skedde en sänkning av den svenska valutans effektiva värde med ca 5 96. Detta enligt OECD:s Economic Outlook december 1976, tab. 45. Detta måste ju ha verkat till de svenska företagens fördel. Det måste också räknas in i kalkylen. Men det har uppenbarligen inte passat ekonomiministern att göra så. För det sjätte: Gösta Bohmans och Handelsbankens påståenden om år 1976 tycks inte finna stöd i statistik från Internationella valutafonden. För det sjunde: Gösta Bohmans enda jämförelse här sker mellan Sverige och Västtyskland — jag avser hans framställning i finansplanen. Tillika med USA framstår Västtyskland och Sverige efter 1960 som de mest effektiva lönenedpressningsländerna. Man frågar: Är det detta som enligt herr Bohman skall vara mönstret för svensk lönepolitik? Är det inte dags, herr Bohman, att äntligen be Sveriges lönearbetare om ursäkt för osedvanligt felaktiga och reaktionära påståenden?

besvara dels herr Måbrinks den 3 februari anmälda fråga, Om åtgärder för att 1976 77:273, och anförde: ning av industri från Herr talman! Mot bakgrund av en uppgift om att Ljusdals Träprodukter = Ljusdal avser att flytta en del av sin produktion från Ljusdal till annan kommun har herr Måbrink frågat mig om jag kommer att vidta åtgärder för att hindra att man spelar hasard med de anställdas trygghet på det sätt som exemplet visar. Fru Mårtensson har frågat mig om jag är villig att medverka till att Ljusdals Träprodukter kan inrymmas i det planerade industricentret i Ljusdal. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Enligt vad jag inhämtat har produktionen vid Ljusdals Träprodukter på grund av brand måst inhysas på olika verksamhetsställen, bl.a. i Ljusdal och Ytterhogdal. Företaget, som f. n. har åtta verksamhetsställen kring Ljusdal, planerar sedan ett par år tillbaka att lägga samman driften till ett färre antal enheter. Företaget, som expanderar, överväger alternativa lösningar, bl.a. Stiftelsen Industricentras planerade anläggningar i Ljusdal. Jag förutsätter att beslut i frågan kommer att ske under medverkan från de anställda. Frågan om uthyrning av Stiftelsen Industricentras lokaler avgörs av stiftelsens styrelse. Enligt vad jag inhämtat har styrelsen för Stiftelsen Industricentra avslagit en hyresframställning från företaget med hänsyn till att sysselsättningseffekten skulle bli alltför liten. Överläggningar kommer därför att upptas med företaget för att utröna företagets förutsättningar att genomföra investeringarna i egen regi.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. För att förstå bakgrunden till den fråga som herr Åsling nu besvarat vill jag helt kort säga att Ljusdal är en kommun som under en rad av år hänsynslöst utsatts för privatföretagens asociala sysselsättningspolitik. Men även statliga företag som domänverket och SJ har deltagit i denna ansvarslösa politik. Tydligen skall nu företag som ägs av staten fortsätta denna verksamhet med som resultat en ytterligare försämring av sysselsättningsläget i Ljusdal. Dessutom sker detta utan något som helst samråd med de anställda och deras organisationer. Ej heller har något samråd förekommit med de kommunala myndigheterna. Sedan en del av det statliga företaget Ljusdals Träprodukters avdelningar härjats av en brand i december förra året beslutade företagsledningen — utan samråd med de anställda och kommunen -— att flytta denna tillverkning till en annan sysselsättningsdrabbad kommun, Ytterhogdal. 19 Efter det att de anställda och deras fackförening tvingat fram en rad förhandlingar har nu företagsledningen gått med på att flyttningen skall vara temporär. Företagsledningens agerande är skandalöst. Det finns nämligen temporära lokaler att tillgå i Ljusdal, dessutom med samma hyresvärd som Ljusdals Träprodukter hyr sina övriga lokaler av. Detta har fackföreningen påvisat, men företagsledningen har vägrat att seriöst pröva dessa möjligheter. Att privata företag inte tar något som helst socialt ansvar är Ljusdal ett konkret exempel på, men, herr Åsling, ett statligt företag bör väl ändå ta ett sådant ansvar? 1. Är industriministern beredd medverka till att pröva de temporära lokalalternativ som finns i Ljusdal? 2. Om det ändå blir en temporär flyttning till Ytterhogdal, på vilket sätt tänker industriministern då garantera anställningstryggheten för de arbetare som temporärt får anställning i Ytterhogdal?

Herr talman! Jag vill först tacka industriministern för svaret. En försöksverksamhet med statliga industricentra i det inre stödområdet påbörjades 1973. Men en försöksverksamhet får inte stelna, och dess stadgar måste omarbetas för att passa dagens arbetsmarknadssituation. De svårigheter som är förenade med etablering av industriell verksamhet i det inre stödområdet — förstärkta av dagens konjunkturläge —- och gällande stadgar som kräver att företag för att få hyra i statliga industricentras lokaler skall nyetablera sig i kommunen kommer att ytterligare förvärra arbetsmarknadssituationen i Ljusdal. Ljusdals Träprodukter, ett företag inom Statsföretag, som på grund av bl.a. brand, såsom tidigare här har sagts, i dag behöver 3 000 m? lagerlokaler och 3 000 m” industrilokaler, har ansökt om att få inrymma sig i industricentrets blivande lokaler. Ett bifall till denna ansökan från Ljusdals Träprodukter — trots att företaget redan finns etablerat i kommunen =— skulle göra det möjligt att kontraktera den resterande delen av det planerade centret till intresserade företag. Av erfarenhet vet man att företagen självfallet är obenägna att binda sig för lokaler om de inte bestämt vet när dessa lokaler blir disponibla. Den 21 februari tillstyrkte länsstyrelsen lokaliseringsstödet och den 22 februari tillstyrkte Statsföretags dotterbolag Essbo för sin del slutgiltigt denna lösning för Ljusdals Träprodukter. Ett beslut om uthyrning till Ljusdals Träprodukter skulle givetvis ha åtföljts av en framställning till regeringen om investeringsbeslut för byggandet av ett industricentrum i Ljusdal.

Herr talman! Det är ju så, fru Mårtensson, att riksdagen har fastlagt de vägledande principerna för Stiftelsen Industricentras verksamhet. Som jag antytt i mitt svar skulle inte en etablering av Ljusdals Träprodukter i industricentret i Ljusdal stå i samklang med de allmänna riktlinjer för industricentra som riksdagen har uttalat sig för. Det är därför Stiftelsen Industricentras styrelse har avböjt förfrågan från Ljusdals Träprodukter, och det är därför vi — som jag anfört i mitt svar — nu har upptagit förhandlingar med företaget om dess förutsättningar att bygga egna industrilokaler i Ljusdal. Mot den bakgrunden kanske jag inte behöver vidare utveckla den här frågan. Det finns skäl att förmoda att företagets lokalproblem kommer att lösas inom en inte alltför avlägsen framtid. De beskyllningar som herr Måbrink här riktar mot företagets ledning är allvarliga, och jag tror att de delvis grundar sig på felaktig information. Emellertid är det självklart att sådana omställningar av driften som det här är fråga om måste ske under medverkan från de anställda. Det skall gälla också i statliga företag.
Herr talman! Det är allvarliga beskyllningar som jag för fram mot företaget, herr Åsling, men de är riktiga. Och det är inte enbart jag som har riktat de här anklagelserna mot företaget. Det har också fackföreningen och de anställda i Ljusdal gjort. Om jag inte tar alldeles fel har dessutom både socialdemokraternas och vänsterpartiet kommunisternas partiorganisationer riktat samma anklagelser mot företaget. Herr Åsling svarar emellertid inte på mina två frågor, och jag skall därför upprepa dem; jag tror att inte bara jag utan också befolkningen i Ljusdal önskar svar på dem. För det första: Är industriministern beredd att medverka till att pröva de temporära lokalalternativ som finns i Ljusdal för att på så sätt förhindra flyttningen till Ytterhogdal? För det andra: Om detta visar sig inte vara möjligt, på vilket sätt tänker industriministern då garantera anställningstryggheten för de arbetare i Ytterhogdal som temporärt skulle få anställning genom att en del av Ljusdals Träprodukters tillverkning flyttas till Ytterhogdal? Detta är en ganska allvarlig fråga. Hur skall det bli med de 30-35 arbetarna i Ytterhogdal? Vad skall de få för besked? Man har ju sagt att företaget 21 om en viss tid skall flytta tillbaka tillverkningen till Ljusdal; skall de här arbetarna i Ytterhogdal då ställas utan anställning? Vad detta statliga företag nu håller på med, det är just att spela hasard med människor i två kommuner som båda är drabbade av sysselsättningssvårigheter.
Herr talman! Herr Måbrink skall nog avvakta den förhandling som sker beträffande lokalproblemen innan han kräver svar på frågorna dels om de temporära lokalerna i Ljusdal, dels om ställningstagandet till den framtida sysselsättningen i Ytterhogdal. Jag tror att man bör låta även statliga företag sköta sina angelägenheter på sedvanligt sätt och inte i kammaren ta upp en debatt om det förvaltarskapsansvar som åvilar en företagsledning. Jag sade i mitt andra inlägg att samma krav på kontakter med anställda och med kommuner som vi ställer på enskilda företag självfallet också gäller statliga företag. Jag förutsätter alltså att företagsledningen handskas med den här frågan på det sätt som anstår en ansvarsmedveten företagsledning.
Herr talman! Jag är överens med industriministern om att man skall låta de statliga företagen sköta dessa frågor och att man naturligtvis inte skall ta upp dem i riksdagen, om det går den riktiga vägen. Men i det här fallet har frågan alltså inte skötts på ett riktigt sätt av det statliga företagets ledning, och därför tycker jag att det är på sin plats att man tar upp denna fråga här i riksdagen. Ett faktum är ju att företaget gick vid sidan om de anställda och vid sidan av kommunen och fattade detta beslut — utan samråd med de anställda, fackföreningen och kommunen. Det var just genom att fackföreningen gick in så hårt som man fick till stånd samråd och en viss diskussion. Men ännu är det ju inte klart om man skall flytta till Ytterhogdal eller inte.

zéns den 4 februari anmälda fråga, 1976/77:242, och anförde: Herr talman! Herr Franzén har frågat mig om den senaste tidens ut veckling inom L M Ericsson-koncernen kommer att medföra att régeringen kräver att koncernen startar en ersättningsindustri eller om regeringen kommer att vidta andra åtgärder för att skapa sysselsättning åt dem som hotas med avsked från L M Ericsson. Först vill jag påpeka att L M Ericsson, enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet, begärt förhandlingar med de lokala fackliga organisationerna i Olofström och Örebro om anpassning av den framtida verksamheten till beställningsingång och strukturförändringar. Enligt en kommuniké från L M Ericsson torsdagen den 17 februari har primära lokala förhandlingar inletts vid verkstäderna i Olofström och Örebro. Parterna har dock beslutat avvakta resultatet från arbetet i den centrala arbetsgruppen under koncernföretagsnämnden, varför några nya förhandlingsmöten t. v. icke utlysts. Vad som kommer ut av förhandlingarna vet således ingen ännu. I mitt svar den 19 november 1976 på herr Franzéns interpellation om den svenska kabelindustrin nämnde jag att L M Ericsson utfäst sig att försöka finna arbete inom koncernen åt alla då berörda. Någon ändring i företagets inställning på den punkten känner jag inte till. L M Ericssons ansvar att ta initiativ till ny sysselsättning och produktion vid de eventuellt berörda orterna kvarstår. Jag vill i fråga om åtgärder från regeringens sida erinra om att regeringen nyligen har lagt fram proposition om tillfällig höjning av bidrag till företagsutbildning i vissa fall. I propositionen föreslås höjt bidrag till företagsutbildning när påtaglig risk för permittering eller avskedande föreligger. Vad detta kan betyda just i L M Ericssons fall är dock ännu för tidigt att bedöma. Inom den närmaste tiden avser regeringen vidare att för riksdagen lägga fram förslag om industristimulerande åtgärder för att lätta den nuvarande krisen. Om åtgärderna genomförs bör vissa av L M Ericssons problem därmed kunna lösas. Vad alla de diskussioner och utredningsaktiviteter som L M Ericssons situation har initierat både inom och utanför regeringskansliet slutgiltigt leder fram till är ännu för tidigt att avgöra. Om det visar sig att de åtgärder jag här har nämnt är otillräckliga, kommer regeringen genom olika arbetsmarknadsoch regionalpolitiska åtgärder att aktivt verka för att sysselsättningen skall kunna upprätthållas på de aktuella orterna.

Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret, som man med lätthet kan beteckna som ”jaså”. Industriministern hänvisar till vad han sade i interpellationsdebatten den 19 november förra året — att L M Ericsson hade utfäst sig att försöka finna arbete inom koncernen för dem som blir utan arbete vid Älvsjöfabriken, som det då gällde. Vidare betonade industriministern vid det tillfället ”samhällets bestämda krav att företag i lägen som detta ser till att det också ges al ternativa sysselsättningsmöjligheter. Det är ett bestämt krav, som man i synnerhet bör kunna ställa på koncerner med en rikt diversifierad verksamhet.” Detta var det klara uttalandet från industriministern den gången. Det är vackra fraser att trösta nu arbetslöshetshotade arbetare och tjänstemän med. Alla vet ju vad som har hänt sedan dessa utfästelser gjordes. 12 000 anställda hotas med korttidsvecka, 500 tjänstemän i Stockholmsområdet hotas med sparken och 750 anställda i Olofström och Örebro är i högsta grad oroliga för sin framtid. Detta är vad industriministerns och L M Ericssons utfästelser är värda. Industriministern tog sig t.o.m. samman och trodde att det på sikt skulle bli en utökad verksamhet med nya arbetstillfällen som följd i Stockholm för L M Ericsson-anställda. Herr Åsling hänvisar också till en arbetsgrupp som skall analysera konsekvenserna för företag och anställda i den för LM uppkomna situationen. Denna arbetsgrupp har, såvitt jag erfarit, inte erhållit några speciella befogenheter — befogenheter enligt vilka de anställdas representanter skulle ha vetorätt gentemot företaget beträffande nedläggningar eller inskränkningar. Det skulle i så fall vara enda möjligheten för de anställda att hindra de privatkapitalistiska intressena att lägga ner en viss bit i en stor koncerns diversifierade verksamhet. Ånej, herr Åsling, jag inbillar mig inte att Wallenberg eller andra finanslejon, vare sig de är infödda eller adopterade till privat maktkoncentration, frivilligt skulle avhända sig bestämmanderätten över kapitalplaceringarna. I en debatt i Kvällsöppet i februari och även i sitt svar i dag hänvisade industriministern till trygghetslagar och medbestämmandelagen. Jag skulle vilja fråga: Vilken av dessa lagar och vad för något i dessa lagar är det som ger arbetare och tjänstemän reella möjligheter att slå vakt om sina jobb? Industriministern hänvisar också till en tillfällig höjning av bidrag till företagsutbildningen. Jag skulle vilja påstå att den utbildningen får de här arbetarna och tjänstemännen och arbetare och tjänstemän i landet i övrigt betala såsom skattebetalare. Den utbildningen skulle naturligtvis betalas av L M Ericsson och andra kapitalägare.
Herr talman! Herr Franzén gör det lätt för sig genom att isolera det här problemet från hela det komplex som gäller utvecklingen i näringslivet och svensk ekonomi sedd i relation till förhållandena på världsmarknaden. Det är faktiskt så att det finns vissa aktuella svårigheter och det är därför som regeringen har gått in med kraftfulla åtgärder både på arbetsmarknadspolitikens område och inom industripolitiken för att skapa så bra garanti som det över huvud taget är möjligt att göra för anställningstryggheten i L M Ericsson och i andra företag. På det sättet måste man ju arbeta i ett demokratiskt samhälle. Jag vill också passa på att säga till herr Franzén att regeringen utreder möjligheterna till och konsekvenserna av att tidigarelägga beställningar från televerket till LM Ericsson. Det är ett arbete som pågår sedan någon vecka. Det finns ingen anledning att ta upp kammarens tid med att redovisa de förhandlingarna här i dag, men jag vill påpeka att det pågår ett sådant arbete. Jag vill också påpeka att regeringen under februari månad uppdragit åt arbetsmarknadsmyndigheten att se över möjligheterna till kommunala industribeställningar, vilket också kan komma att få viss betydelse för sysselsättningen inom LME-koncernen.

Herr talman! För att ta det sista först: tidigareläggningar av beställningar från televerket innebär ju inte i realiteten att arbetarna i Örebro och Olofström blir garanterade fortsatt sysselsättning. Vad det möjligen kommer att medverka till är att de 12 000 anställda som hotas av korttidsvecka får sysselsättning. På min fråga till industriministern om vad trygghetslagar och medbestämmandelagar ger för verktyg åt arbetare och tjänstemän att förhindra att de blir utan jobb fick jag inget svar. Jag hade inte heller väntat mig något i och för sig. Men jag kanske kan få svar på en annan fråga, som gäller något som industriministern hänvisar till i sitt svar, nämligen att regeringen tänker lägga fram ett förslag om industristimulerande åtgärder för att lätta den nuvarande krisen. Jag undrar: Skall skattebetalarna — alltså i huvudsak arbetarna och tjänstemännen — vara de som skall betala även denna stimulans åt det privata kapitalet? Är det arbetare och tjänstemän som, i likhet med vad som gäller företagsutbildningen, skall stå för de här kostnaderna? Jag skulle vilja påstå att det finns andra former än de som herr Åsling redovisar, exempelvis möjligheten till ett statligt övertagande, som rimligen borde möjliggöra en bättre planering och framför allt — åtminstone —- borde kunna sätta stopp för den utflyttning av kapital ur landet som L M och andra privata företag sysselsätter sig med. Den utflyttning av kapital som L M har bedrivit de senaste fem åren har också haft den återverkningen att av en total personalökning på 22 200 personer föll inte mindre än 19 600 på arbetsplatser utanför landets gränser. 88 96 av arbetstillfällena hamnade alltså utanför landets gränser! Förra året gav L M Ericsson genom sin bolagsstämma 112 miljoner i utdelning till aktieägarna och 192 miljoner i gratisaktier. De här pengarna hade kommit bättre till sin rätt om de satsats på löner till dem som gjort utvecklingen möjlig — nämligen arbetarna inom L M Ericsson. Det är genom deras arbete som L M har kunnat ge dessa utdelningar!

Herr talman! Herr Häll har frågat mig dels om jag anser att den av statens industriverk utförda utredningen om samhällsekonomiska effekter av gruvdrift i Kaunisvaara är så klar och entydig att den kan utgöra underlag för ett politiskt beslut, dels om jag anser att utredningar av detta slag är vad regeringen behöver för att kunna bedöma framtida industriprojekt. Den första frågan har givetvis sin bakgrund i de välkända sysselsättningsproblemen i Norrbotten, särskilt i Tornedalen och Pajala kommun. En redogörelse för Kaunisvaarafrågan har lämnats i årets budgetproposition . Av redogörelsen framgår bl.a. att denna fråga f.n. är föremål för bedömning av en särskild statlig myndighet, nämnden för statens gruvegendom. Först när nämnden är färdig med sina överväganden kan det bli aktuellt för regeringen att ta ställning. Den av statens industriverk utförda utredningen om samhällsekonomiska effekter av gruvdrift i Kaunisvaara är utförd på uppdrag av nämnden och utgör en del av dess beslutsunderlag. I redogörelsen för Kaunisvaarafrågan i budgetpropositionen återges industriverkets sammanfattande bedömning, enligt vilken en investering i Kaunisvaaragruvan f. n. ter sig utomordentligt riskfylld från såväl samhällsekonomisk som företagsekonomisk synpunkt. Det positiva samhällsekonomiska nuvärde som möjligen skulle kunna uppnås synes enligt verket sannolikt bli litet, medan det erforderliga subventionsbeloppet torde bli mycket stort. Kaunisvaaragruvan måste därför enligt industriverkets uppfattning f. n. bedömas som ett mindre lämpligt projekt för att skapa sysselsättning i Tornedalen. Frågan, om industriverkets utredning är så klar och entydig att den kan utgöra underlag för ett politiskt beslut, kan inte besvaras med ett enkelt ja eller nej. Det ligger i sakens natur att utredningsarbete av denna typ är behäftat med betydande osäkerhetsmarginaler. Det gäller sedan för dem som skall fatta beslut att väga samman resultatet med andra faktorer som också måste tillmätas vikt. Jag är medveten om att kritik har förekommit mot industriverkets utredning. Kritiken går ut på att de samhällsekonomiska liksom de företagsekonomiska plusposterna är tilltagna i underkant. Man kan naturligtvis alltid ha olika uppfattningar om detaljer i en utredning där ämnets natur gör att osäkerhetsmarginalerna är osedvanligt stora. Man kan givetvis också ha olika meningar om en av de mest avgörande delarna i den företagsekonomiska kalkylen, nämligen den sannolika prisutvecklingen. Riksdagen uttalade sig i våras som bekant för att beslutsunderlaget beträffande Kaunisvaara borde kompletteras med en offert från LKAB:s sida som klart anger vilka kostnader staten skulle behöva ikläda sig för att få en gruvbrytning till stånd. Av den i budgetpropositionen lämnade - Nr 76 redogörelsen framgår att nämnden för statens gruvegendom har diskuterat frågan med LKAB. Företaget har beräknat kostnaderna för att ta fram en sådan offert till ca 1 milj.kr. och tidsåtgången till ungeför ett år. En offert. —Mm skulle alltså kunna föreligga först under senare delen av år 1977. Av Om gruvbrytning i flera skäl anser LKAB att ett upptagande av drift under inga omstän = Kaunisvaara digheter skulle kunna ske i Kaunisvaara före år 1985. Nämnden har — mot bakgrund av sin behandling av frågan under hösten 1976 - kommit till slutsatsen att någon offert av denna typ t. v. inte bör införskaffas från LKAB. Sedan nu resultatet av industriverkets bedömning föreligger tvingas också regeringen konstatera att det i dag inte finns tillräckliga skäl för att inhämta en offert från LKAB. Regeringen avser alltså inte att f. n. ta några ytterligare initiativ för att få till stånd en gruvbrytning i Kaunisvaara. Jag vill emellertid understryka att det är en bedömning som grundar sig på det beslutsunderlag som finns tillgängligt i dag. Nämnden för statens gruvegendom kommer att fortsätta sitt utredningsarbete. Jag räknar med att nämnden, om skäl för en annan bedömning än den vi tvingas göra i dag visar sig föreligga, aktualiserar frågan på nytt. Regeringens ansträngningar att lösa Tornedalens sysselsättningsproblem inriktas på andra projekt. Jag vill här bara kort erinra om det pågående arbetet inom Norrbottensdelegationen samt SVETAB/Statsföretag. Herr Hälls andra fråga är så allmänt hållen att den knappast låter sig besvaras på ett meningsfullt sätt. Kanske ligger i frågans formulering en kritik mot verkets utredning i det nu föreliggande fallet. För egen del vill jag framhålla att samhällsekonomiska bedömningar alltid innehåller ett stort mått av osäkerhet. Verket har också understrukit detta. Metodiken för samhällsekonomiska kalkyler kan behöva utvecklas och förfinas. Verkets utredning fyller emellertid — med de osäkerhetsfaktorer som följer av sakens natur — de krav man f.n. kan ställa.